Herr talman! Socialutskottets betänkande 1980/81:19, som vi nu behandlar, innehåller socialdepartementets förslag om verksamhet och anslag för kommande budgetår. Betänkandet behandlar även ett stort antal motioner inom hälsooch sjukvården, avsnitten Myndigheter inom hälsooch sjukvården, Förebyggande hälsooch sjukvård, Undervisningssjukhus samt Övrig sjukvård. Jag kan väl här få säga att det har rått mycket stor enighet inom utskottet under arbetet med detta betänkande; med ett enda undantag är vi helt eniga. Endast på en punkt, om anslag till beredskapslagring för hälsooch sjukvård, finns det en reservation av de socialdemokratiska ledamöterna, som vill utöka anslaget till detta område med ytterligare 15 milj.kr. Jag ber att få återkomma till denna reservation litet senare — först några ord om de övriga punkterna i betänkandet. Inom myndighetsområdet har utskottet även behandlat ett antal motioner som bl.a. berör konsumtionsvattenkontroll, det medicinska språkbruket vid utskrivandet av dödsattester, förandet av sjukjournaler, utskrivandet av intyg o. d. Det finns också motioner om en bättre och jämnare läkarfördelning över landet, liksom en motion om en informationsskrift till misshandlade kvinnor. Utskottet har haft en enig och jag kan säga mycket positiv syn på dessa motioner, vilket också framgår av det betänkande som vi nu behandlar. För att spara tid skall jag inte ytterligare kommentera dessa motioner utan vill hänvisa till utskottsbetänkandet. Anders Gernandt tar i en motion upp magnetterapi i den svenska sjukvården och vill ha en studie av detta. Utskottet hänvisar här till att det medicinska forskningsrådet och socialstyrelsen, som har de initiativtagande uppgifterna i fråga om forskning inom hälsooch sjukvården, kan ta upp detta problem om de så önskar. Jörgen Svensson, vpk, återkommer med sin motion om ersättande av hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd med en självständig domstol. Han vill också ha en tjänst som partiombudsman. Samma yrkanden framfördes så sent som förra året. Förslaget blev föremål för en ingående behandling i det betänkande från utskottet som då godkändes av riksdagen. Något nytt som föranlett utskottet att ändra sitt tidigare ställningstagande har inte framkommit, varför utskottet även denna gång enhälligt avstyrker motionen. Under punkten Förebyggande hälsooch sjukvård finns motioner vilka tar upp olika förebyggande åtgärder som preventivmedelsrådgivning, hälsoinformation, kost och motion. Helt allmänt kan här sägas att det på det förebyggande området hittills har gjorts för litet. Vi har satsat nästan helt på att ta hand om och bota sjuka människor och inte i tillräcklig grad, som åtminstone jag ser det, satt in förebyggande åtgärder. Inga Lantz tog upp preventivmedelsrådgivningen och den motion som väckts av vpk. Det är väl bara att tillägga att Inga Lantz sitter i abortkommittén och att vi väl kan förvänta oss att hennes gedigna kunskaper på det här området skall komma fram i betänkandet från kommittén, till gagn för verksamheten med preventivmedelsrådgivning. Beträffande den förebyggande hälsooch sjukvården har det skett en omsvängning under de senaste åren, vilket också redovisas i betänkandet. Tilläggas kan att det i den överenskommelse mellan socialdepartementet och Landstingsförbundet som träffades i förra veckan angående sjukförsäkringen m.m. ingår en ny ersättning med 24 kr. per innevånare, ett anslag på 200 milj.kr. som bidrag till just förebyggande åtgärder, primärvård och långtidssjukvård. Till slut vill jag säga några ord om den socialdemokratiska reservationen, som innebär ett bifall till den motion som Göran Karlsson m.fl. har väckt och där det begärts ett med 15 milj.kr. förhöjt anslag till Beredskapslagring för hälsooch sjukvården m.m. Utskottets majoritet har inte ansett sig kunna biträda yrkandet. Följande motiv för detta kan anföras. Den 7 juni förra året träffades en överenskommelse med Landstingsförbundet om hälsooch sjukvårdens försörjningsberedskap som syftar till en försöksverksamhet med buffertlagring av sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. Det är en försöksverksamhet som skall pågå ett år och som ganska snart kommer att avslutas. Vidare avser försvarskommittén att i höst lägga fram förslag om försvarsgrenarnas utveckling, och där ingår också beredskapsfrågorna. Regeringen har även genom beslut den 5 mars i år uppdragit åt bl.a. socialstyrelsen att genomföra en programplanering för tidsperioden 1982-1987. Planerna skall vara klara senast den 1 september i år. När så mycket av försöksverksamhet, utredning och planering pågår och håller på att avslutas brukar det vara vanligt att riksdagen avvaktar med sina beslut. Dessutom tror jag personligen att genom att landstingen nu fått ändrade uppgifter när det gäller beredskapsfrågan och ställer upp med hela sin sjukvårdsorganisation, så har beredskapsläget ytterligare förbättrats. Utskottet har mot bakgrund av detta konstaterande inte ansett sig kunna föreslå bifall till den socialdemokratiska motionens begäran om ett ytterligare anslag på 15 milj.kr. utöver det i propositionen föreslagna anslaget på 34 591 000 kr. Jag ber med detta, herr talman, att få yrka bifall till hemställan i utskottsbetänkandet på alla punkter, vilket även innebär ett bifall till propositionsförslaget.
Herr talman! Karl Leuchovius sade att jag sitter i den statliga abortkommittén och att mina kunskaper skulle komma till gagn inom kommittén, men det för ju inte den här frågan framåt i dag. Jag tycker att det var ett dåligt argument för att motivera ett dåligt ställningstagande av utskottet att avslå vpk-motionen. Både behovet och nyttan av en bra preventivmedelsrådgivning har utretts i många sammanhang. Den rapport som jag hänvisade till, Att arbeta med sex och samlevnad, som är en kartläggning av behovet av rådgivning har också påvisat detta. Man har kommit fram till att hälften av alla kvinnor i fertil ålder behöver kontinuerlig preventivmedelsrådgivning och att det behöver satsas på uppsökande verksamhet för nya grupper. Man har alltså redan utrett och bevisat behovet av preventivmedelsrådgivning. Det är alltså bara att arbeta vidare och fatta beslut så att rådgivningen verkligen kommer kvinnorna och även männen till del. I Västerbotten och på Gotland har vi exempel på försöksverksamhet med bättre rådgivning där vi kan se mycket klara fördelar. Gotlandsprojektet är kanske det mest kända. I Västerbotten har landstingets satsning på utbildning av personal lett till att aborterna minskat med 20 96. Ett dåligt exempel är Västervik, där man för några år sedan hade mycket långa köer och beräknade att aborterna skulle kunna minska med 30 96 med en utbyggd preventivmedelsrådgivning — många av kvinnorna i Västervik blev nämligen gravida under den tid som de stod i kö för preventivmedelsrådgivning. Det är alltså mycket viktigt av många skäl att satsa på en bra preventivmedelsrådgivning både kvantitativt och kvalitativt. Jag tycker det är ett märkligt ställningstagande som utskottet gör, just därför att den här frågan är så väl underbyggd och klarlagd i utredningar och genom försöksverksamhet att det inte borde vara något problem för utskottet att tillstyrka en vpk-motion med de här förslagen.
Herr talman! Ja, Inga Lantz, om mitt argument var dåligt eller inte beror väl mest på Inga Lantz själv, som ingår i denna kommitté och kan påverka den att dra upp sådana riktlinjer som hon själv vill medverka till. Jag trodde att Inga Lantz var så pass stark att hon hade möjlighet att framföra sin uppfattning inom kommittén. Jag kan tillägga att i och med utvärderingen av försöksverksamheten och tillsättandet av denna kommitté har åtminstone tre punkter i vpk-motionen blivit tillgodosedda. Utskottet har gått ganska långt, och det är väl inte så väldigt mycket som skiljer oss åt.
Herr talman! Jag vill ytterligare hävda att den här frågan faktiskt inte behöver utredas mer. Den har redan utretts och kartlagts, och försöksverksamheten har bevisat behovet och nyttan av en bra preventivmedelsrådgivning. Genom att hänvisa till abortkommittén förhalar man den här frågan ytterligare i minst två år — det är kommitténs arbetsperiod. Sedan vet vi att det blir en massa ”kringtid” också. Det behövs ett beslut nu, och det är väl underbyggt.

Herr talman! Motion 535 om läkarförsörjningen i glesbygd, som behandlas i det föreliggande betänkandet, är undertecknad av ledamöter från Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Kopparbergs, Jämtlands, Gävleborgs och Värmlands län. Det är sju skogslän som har många gemensamma problem att brottas med. Bara ett av dessa aktualiseras i motionen, nämligen bristen på läkarresurser. Vad vi är ute efter är en mer solidarisk läkarförsörjning ute i landet. Vi anser oss inte kunna tolerera den snedfördelning som i dag råder. Och så länge vi upplever att ojämlikheten består måste vi återkomma och ställa krav. Vi vill med motionen än en gång understryka angelägenheten av att tanken om en solidarisk läkarförsörjning omsätts i praktisk handling. Vi pekar därvid på att hälsooch sjukvårdsutredningen i sitt slutbetänkande slog fast, att alla medborgare skall ha rätt till sjukvård på lika villkor var man än är bosatt i landet, och vi begär att vid utformningen av en ny sjukvårdslagstiftning en god läkartillgång säkras över hela landet. Vi anser oss nämligen ha goda förhoppningar på att ett lagförslag skall komma redan i år. Detta har för kort tid sedan utlovats här i kammaren av hälsovårdsminister Elisabet Holm i samband med ett frågesvar. Utskottet skriver välvilligt om vår motion men avstyrker den, bl.a. med hänvisning till att socialstyrelsen hävdat att nuvarande brister på läkare inom akutsjukvården i stor utsträckning kommer att vara avhjälpta i mitten av 1980-talet. Men så tillägger utskottet: ”Betydande brister inom bl.a. primärvården och långtidsvården beräknas dock kvarstå.” Detta senare är inte särskilt uppmuntrande för oss ute i skogslänen, ty det är just inom primärvården och långtidsvården som den av oss påtalade bristsituationen är som mest besvärande, men problemen finns även på våra sjukhus. Låt mig ta några exempel — först ett par från mitt eget landstingsområde. I Filipstad finns fem tjänster inrättade. En är i dag besatt av en läkare som under 1981 lånats ut från Kristinehamn. Vid sjukhuset i Hagfors finns sex tjänster av vilka två är besatta. Ännu värre är det i Norrbotten. Den 1 mars fanns i Norrbotten 224 specialisttjänster. Av dessa var 95 vakanta, eller hela 42 26. Allmänläkartjänsterna var 103. Av dessa var 64 vakanta, eller 62 90. I exempelvis Sollefteå och Ånge kommuner i Västernorrlands län är problemen stora att få läkare både till sjukhus och till läkarstationer. I Gävleborgs län har en ny vårdcentral öppnats med plats för tre läkare. Trots upprepad annonsering finns där i dag bara en läkare. Liknande exempel skulle kunna tas fram från andra skogslän. Vi måste nu på allvar se till att framför allt primärvården blir grundförsörjd med läkare. Detta förutsätter en kraftfull styrning, och den under hösten 1979 träffade överenskommelsen mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet om en förbättrad läkarförsörning får inte bli bara ett vackert högtidstal. Jag misstänker nämligen att de attraktiva storstadsområdena behåller många läkare genom vikariatsarrangemang, som kanske inte alltid grundar sig på antalet tilldelade tjänster. Vi upplever det ute i skogslänen som om tanken på en solidarisk läkarförsörjning ännu inte gett nämnvärd effekt och blir givetvis bestörta över vad utskottet skriver om primäroch långtidsvården, som tydligen skall få leva med de betydande brister som vi i dag har på många platser ute i skogslänen. Vad tror ni de vårdsökande säger om ett sådant besked? Ja, de blir givetvis djupt besvikna. Man vet ute i landet att antalet verksamma läkare ökar men att ökningen är ojämnt fördelad över landet. I flera av skogslänen har antalet läkare inte ökat alls. Detta anser vi är klart otillfredsställande. Socialstyrelsen, som enligt vad utskottet skriver bedömer att betydande brister beräknas komma att kvarstå, har, såvitt jag vet, i uppdrag att fortlöpande se över läkarfördelningen i landet. Ett av målen för detta arbete måste givetvis vara att nå en bättre geografisk fördelning av läkarresurserna i skilda delar av vårt land. Vi motionärer vill understryka att det är viktigt att samma målsättning skall gälla för sjukvården i hela landet. För att nå den målsättningen krävs att de läkarresurser som finns fördelas mer rättvist än vad som f. n. sker. Det är inte acceptabelt att befolkningen i skogslänen får en sämre sjukvård beroende på en snedfördelning av tillgången på läkare. Dagens och tydligen också morgondagens bristsituation inom framför allt primärvården och långtidsvården men även på sina håll inom akutvården blir ilängden ohållbar. Vi kan helt enkelt inte bland sjukvårdshuvudmännen i de här länen tillgodose människornas behov av en god vård. Nu har utskottet avstyrkt vår motion, och hur angeläget vårt krav än är finner jag det inte meningsfullt att yrka bifall till motion 535, men så länge vi upplever att ojämlikheten består, så länge återkommer vi från de berörda skogslänen. Det gör vi därför att kravet på en över hela landet solidarisk läkarförsörjning aldrig får överges. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det som Gunnar Olsson har sagt här om en rättvis fördelning av läkarna över hela vårt land. Detta har varit ett problem som vi inom Landstingsförbundet har brottats med under ganska lång tid. Vi har försökt att komma åt det på olika sätt. Vid förra årets kongress förelåg en skrift som behandlade just detta ämne, en solidarisk läkarfördelning över landet. En överenskommelse, som sedan har träffats mellan Landstingsförbundet och Läkarförbundet, går ut på att man skall begränsa tillsättandet av läkartjänster i tätorterna för att få läkare över till glesbygden. Jag kan meddela att man redan nu har börjat se resultatet av detta beslut, och jag hoppas att det skall ge resultat också i fortsättningen. Läkarutbildningen ökar ju ganska kraftigt, och så småningom borde det finnas möjligheter även för glesbygden att få sitt läkarbehov tillgodosett. Men det är klart att det kan finnas en del problem. Värmland har kanske en delvis splittrad sjukvårdsorganisation. Hur pass attraktiva de olika platserna är när det gäller besättning av läkartjänster kan många gånger bero på lokala förhållanden. Inom Landstingsförbundet är vi emellertid eniga om målet att alla människor skall ha tillgång till sjukvård i vårt land och att vi skall försöka styra över läkarna även till glesbygdsområdena.
Herr talman! Bara en kort replik. Uppgörelsen från 1979 känner vi till, men i skogslänen har vi ännu inte sett den omsatt i praktisk handling. Vi är också medvetna om att vi här i Sverige, i förhållande till många andra länder, har en hög utbildningskapacitet när det gäller läkare. Men ute i skogslänen frågar vi oss fortfarande vart alla dessa utbildade läkare tar vägen, ty inte kommer de till oss!

Herr talman! Jag har inget emot att utskottets talesman, den vänlige herr Leuchovius, kallar mig för Jörgen — det är en trevlig variant på mitt plattyska förnamn. Däremot vill jag bestämt hävda att jag inte i någon motion har begärt att få en tjänst som partiombudsman inrättad — det skall vara patientombudsman. Och när den tjänsten väl kommer, hoppas jag att den besätts med en skolad jurist, vilket jag inte är. Herr talman! Vilever i ett skede när många egendomliga tendenser sticker upp huvudet — inte minst på rättens område. Härpå är detta ärende ett exempel. Rättsstatens principer är inget man får gratis. Och de kommer inte till en ovanifrån. De har kostat hård strid och först långsamt kämpat sig fram. Det är ett misstag att tro att de har särskilt gamla anor. Det har de nämligen inte, varken i Sverige eller på andra håll. Förhandlingsoffentlighet i hovrätterna är t.ex. en sen företeelse. Den firar 80-årsjubileum i år. Offentlighet för kommunala handlingar kom inte förrän 1935. Och först efter andra världskriget knäsattes definitivt den ackusatoriska och kontradiktoriska principen i domstolarna. Rättsstatens funktion bygger på att det finns vissa allmänna överordnade principer, som håller samman hela rättssystemet, och på att dessa principer och deras bakomliggande begrepp är närvarande i systemets praktiska verklighet. På senare år har en tilltagande tendens till pragmatism trängt fram inom rättsväsendet. I denna utveckling finns både plus och minus. En alltför långt driven formalism kan naturligtvis skapa domslut som verkar svårförståeliga från praktisk ståndpunkt. Men om man nu vill ha en praxis som är mer verklighetsanpassad — det är ju det som ordet pragmatism betyder — måste den ändå hållas samman genom en överensstämmelse med överordnade rättsoch grundlagsprinciper. Vad som håller på att ske är att verklighetsanpassningen sker principlöst. Den urartar därför lätt till ett lösligt från-fall-till-fall-tänkande, ett lämpande efter tillfälliga lägligheter, där den sammanhållande logiken och andan i rättskipningen bleknar bort och glöms. Bakom en sådan principlös form av pragmatism avancerar lätt små maktgrupper och korporativa intressen, som vill använda rättsapparaten för sina syften eller för att skydda sina intressen. Den s.k. undantagslagen var ett exempel på detta. Rättsläget inom vårdsektorn är ett annat sådant exempel. Patienterna inom vårdsektorn är en rättsligt starkt utsatt kategori. Det beror på att man just som patient har svårare än eljest att hävda sin rätt. Men det beror också på att man möts av en motpart som utövar stor makt och kontroll över situationen. Patienträtten i Sverige har varit dåligt utvecklad. Den är ett av våra efterblivna rättsområden. Det skall nämligen inte behöva vara så, att patienter får ersättning för skador först efter dyrbara utredningar av utländsk expertis — därför att t.ex. ansvariga inom svensk sjukvård har en missriktad kårlojalitet. Det skall inte behöva vara så, att Sverige skall stå i särklass när det gäller att beröva folk deras medborgerliga frioch rättigheter genom tvångsintagning via den psykiatriska lagstiftningen. Det skall inte behöva vara så, som för en kvinna som nyligen intogs på ett psykiatriskt sjukhus, att sjukhuset låter säga upp hennes lägenhet, så att hon efter behandlingens slut inte har någonstans att bo. Det skall inte behöva vara så, att en läkare och en anhörig kan göra sig av med en besvärlig person genom att skriva på ett intyg. Det skall inte behöva vara så, att människor som sjukskrivits och uppvisat läkarintyg skall vägras sjukersättning av försäkringskassan — bara för att det sedan skall visa sig, efter långvariga juridiska procedurer, att kassan tvingats betala ut tusentals kronor som patienten hade rätt till. Det skall inte behöva vara så, att de som är föremål för talan skall kunna bestämma i vilka delar den klagande har rätt att ta del av underlaget i ärendet. Det skall inte heller vara så, att allt försäkringskassornas material genom datoriseringen efter felaktiga program har blivit så svåråtkomligt att det är omöjligt att fritt söka i det. Det skall inte vara så, att riksdagen först beslutar att sådan datorisering av offentliga arkiv inte får minska tillgängligheten och offentligheten, och regeringen och justitiedepartementet sedan förklarar att någon rätt att själv söka i materialet inte föreligger — det gjorde de i ett domslut nyligen. Sådana beslut är ett hot mot patienternas praktiska möjligheter att individuellt och som grupp rätt hävda sina intressen. Vpk krävde redan i fjor att patienternas rättsställning skulle kraftigt förstärkas. En särskild patientdomstol borde upprättas, vars sammansättning och procedurer skulle ansluta till normala rättsstatliga begrepp. Patientombudsmän borde tillsättas, som bevakade patienters rättigheter. Proceduren borde bygga på likvärdighet, allt relevant material borde vara tillgängligt för båda parter. När jag nu efter ett år åter läser socialutskottets betänkande i den här frågan — som utskottet i år nöjt sig med att hänvisa till — ser jag till fullo vilken kuslig rättsuppfattning som där ligger nedlagd. Här illustreras nämligen just den fullt utbildade pragmatismen, den tankemässiga likgiltigheten för rättsutövningens konstitutionella sammanhang. Det är också denna opportunistiska syn som genomsyrar uppbyggnaden av rättssystemet inom vårdsektorn, förkroppsligat bl.a. i den nya hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Vi skall visa detta genom att granska fyra viktiga avsnitt. Först har vi den institutionella sidan. Genom hela socialutskottets betänkande går ett försvar mot idén om patientens insyn eller deltagande. Detta motiveras med att sådant partsdeltagande inte förekommer i normal förvaltningsrättslig procedur. Man gör en logisk kullerbytta när man säger så. Den klassiska förvaltningsrättsliga gången bygger visserligen på intern handläggning hos myndigheterna. Men i gengäld är den sökandes intresse skyddat genom allmänna jävsprinciper och genom att det föreligger särskilda flerinstansjäv. Det innebär bl.a. att av klagomålet direkt berörda instanser eller grupper inte får deltaga i handläggningen. Men när det gäller ansvarsnämnden, är den ingen klassisk förvaltningsrättslig instans. Den är ett mellanting mellan förvaltningsrättslig och partssammansatt instans. Den är en bastard. Den är, för att citera Victor Jara, varken brännvin eller lemonad. Socialutskottets principlöshet och opportunism visar sig däri, att utskottet använder regler från förvaltningsrätten för att avvisa sådant som stärker patientens ställning. Samtidigt tiger utskottet om att modern förvaltningsrätt ju kommit att innehålla många exempel på öppna domstolar, där den sökande själv kan närvara. Men detta passar naturligtvis inte att erinra om. Så till frågan om sammansättningen och förhandlingsprincipen. Socialutskottet vet naturligtvis mycket väl att nämndens majoritet i praktiken representerar ena parten, dvs. huvudmannaoch personalintresset. Nämnden är alltså varken en vanlig förvaltningsrättslig instans eller en förvaltningsdomstol av det moderna slaget. Den är av en tredje typ — den är något så märkligt som en partsdomstol, där bara ena parten är företrädd och där normal domstolspraxis inte råder. Låt oss tänka oss in i vad det egentligen innebär principiellt sett. Det är ju nämligen något ganska häpnadsväckande. Låt oss föreställa oss vad det skulle betyda om t.ex. arbetsdomstolen — som ju är ett partssammansatt organ — bara skulle bestå av förvaltningsjurister plus representanter för arbetsgivarsidan. Även de som skulle önska sig en sådan ordning skulle anständigtvis akta sig för att förespråka den offentligt. Det orimliga skulle genast framgå. Men samma orimliga princip är av socialutskottet godtagen för hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd. Vidare innebär denna ordning ett brott mot den kontradiktoriska principen. I en klassisk förvaltningsrättslig procedur är ingen av parterna närvarande, eftersom den beslutande instansen förutsätts vara en annan än den mot vilken klagan riktats. Båda parter har dock lika rätt att ta del av materialet och lika rätt att inge skrifter. Men i hälsooch sjukvårdens ansvarssystem är det annorlunda. Ena partsintresset har direkt representation, medan det andra inte ens har någon ovillkorlig närvarorätt — en sådan kan i och för sig medges, men det hänger på nämndens goda vilja. Och vad mera är: Det ena partsintresset har alltid full insyn i materialet, men det andra kan vägras insyn i delar därav. Det sistnämnda sker inte bara med hjälp av sekretesslagen, utan det kan också ske genom att försäkringskassornas datasystem och deras rättsliga praxis omöjliggör en sådan insyn i deras material som är behövlig t.ex. för att studera parallellfall. Vi kommer slutligen till frågan om patientintresset och dess ställning och möjligheter. Här är kanske den obehagligaste delen i socialutskottets tänkesätt och resonemang. Vpk har bl.a. föreslagit att man skall inrätta tjänster som patientombudsmän. Patienterna har ofta svårigheter att hävda sin sak. De är som regel i en underlägsenhetsposition. Därför har tanken på patientombudsmän, helt oberoende av oss, också framförts av konsumentombudsmannen, som uppenbarligen har förstått frågans betydelse. Socialutskottet nämner över huvud taget inte detta i sitt betänkande från i fjol, och än mer: man visar sitt öppna förakt, sitt hån mot själva idén. Man sätter nämligen ordet patientombudsmän mellan citationstecken. Och man talar om patientombudsmän och dylikt — vad det nu innebär. Utskottet använder enligt min mening en lika partisk som ful argumentation, när man skall redovisa sitt motstånd mot att patienternas utgångsläge blir likvärdigt. Först påstår man att det inte går att sätta in patientrepresentanter i nämnden. Det finns inga som är representativa, säger man. Sedan avvisar man förslaget att inrätta officiella tjänster för ombudsmän, som just skall ha till uppgift att representera patientintresset både allmänt och i de individuella fallen. Man vill inte inrätta några representativa instanser, säger man, och i nästa ögonblick använder man det för att hävda att det inte finns några. Det är ju som att först stänga av vattnet för människor och sedan anklaga dem för att de inte tvättar sig. Denna advokatyr är beklämmande. Ett parlamentariskt statstorgan borde ha till uppgift att upprätthålla lagligheten. Det borde ha till uppgift att hjälpa dem som har det ogynnsammaste utgångsläget. Särskilt ett socialutskott borde vinnlägga sig om en sådan strävan. Men dagens socialutskott har, om jag inte tar alldeles fel, en uppdragsgivare bakom linjerna som är mäktigare och som man vinnlägger sig om att tjäna. Jag tänker på det mäktigaste politiska partiet här i landet: landstingspartiet. Herr talman! Mot denna bakgrund vill jag nu gärna veta följande: När skall det bli likvärdighet för parterna i proceduren? När skall patienten få insyn i allt relevant material? När skall man följa konsumentombudsmannens råd att inrätta patientombudsmannatjänster, och varför kan man inte under tiden låta konsumentombudsmannen fungera som patientombudsman — han har ju i fjol i ett remissyttrande till det här ärendet självmant erbjudit sig? När tänker man realisera den kontradiktoriska principen i patienträttsliga mål? hundratusentals medlemmar få insteg i hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd? Det finns ytterligare en fråga, men den skall jag i lämpligt sammanhang ställa till riksdagens konstitutionsutskott, där den rätteligen hör hemma. Det är frågan: När skall man säga till regeringen att det strider mot riksdagens beslut att beträffande offentlighet för försäkringskassornas material fatta ett sådant beslut som regeringen gjorde den 10 april 1980? Fru talman! Så länge dessa frågor inte besvaras ordentligt kommer vpk att ställa krav på deras lösning i enlighet med patienternas intresse. Jag yrkar bifall till motion 938.

Av de skäl som jag anfört i motionen anser jag det vara viktigt att den tilltänkta placeringen sker i mitten av Norrlandslänen, där Västerbottens inland är en lämplig lokaliseringsort. I det dagliga sjukvårdsarbetet ingår att tillföra patienter vätska intravenöst. Detta är en del av den behandling som är nödvändig vid olika operationer och vid andra sjukdomstillstånd, där det inte är lämpligt att tillföra näring den naturliga vägen. Behovet av infusionsvätskor är stort i vårt land. Enbart genom Aco Läkemedel AB:s produktion i Matfors tillverkas nästan 2 miljoner liter infusionslösningar, som till 95 26 förbrukas inom landet. Till detta kommer en stor produktion av de övriga tillverkarna. Vid en avstängning eller under ett krigstillstånd kommer fortfarande behovet av infusionslösningar att vara stort. En ändring av befolkningsstrukturen, med andra koncentrationsområden som följd, kommer att kräva att tillgången även tillgodoses i dessa områden. Vid sjukvårdsövningar i tänkta avspärrningssituationer har det visat sig uppstå stora svårigheter att bedriva sjukvård, då infusionslösningarna ej kunnat distribueras och därför tagit slut. Detta tillstånd gäller bl.a. i Västerbotten. I dag importeras en betydande mängd lösningar. Plast har blivit ett vanligt förpackningsmaterial, medan man tidigare använde enbart glasflaskor. Plasten har fördelar: den är exempelvis lätthanterlig och billigare än glas. Men det finns klara nackdelar med plast. PVC-plastens struktur är sådan att den vid längre lagring släpper igenom små främmande föremål, som då orenar innehållet. Glaset har inte denna egenskap. Vi känner också till alltför litet om plastens cancerogena effekter. Alla känner även till att plasttillverkningen är oljebaserad, och det gör tillgången på materialet osäker. Det krävs kunnande av den personal som kommer att handha en sådan vätskeproduktionsenhet som den som nu planeras av socialstyrelsen. Resultatet av den där bedrivna produktionen är starkt beroende av den personal som finns att tillgå. Jag vill med detta understryka de fördelar som finns i den anläggning som är i bruk i Matfors. Den personal som arbetar där har mångårig erfarenhet. Huvudparten av de anställda är kvinnor, och det betyder mycket för orten att kunna behålla denna arbetsplats. Matfors skulle med fördel kunna användas som basstation för den vätskeproduktionsenhet som enligt mitt förmenande bör förläggas till Västerbotten. Fru talman! Jag har inget annat yrkande än utskottets. Jag noterar med tacksamhet försvarsutskottets positiva skrivning med anledning av min motion och den positiva inställning som socialutskottet visat i sin skrivning. Enligt min mening är det viktigt för Norrlandslänen att även denna del av försörjningen under kristid är väl tillgodosedd.

Fru talman! I det aktuella betänkandet behandlas två motioner med anknytning till verksamhet i Örebro län. I den ena motionen tas upp förslag omiinrättande av en sektion i miljömedicin vid regionsjukhuset i Örebro. Till den frågan får vi återkomma i ett annat sammanhang. Verksamheten vid statens miljömedicinska laboratorium, och kanske framför allt de förhandlingar som nu pågår mellan staten och Landstingsförbundet beträffande länsläkarorganisationens avveckling, gör att vi nu avvaktar vad som kan göras i fråga om en miljömedicinsk sektion i Örebro. Jag har i stället för avsikt att kommentera motion nr 533, där Loka brunn behandlas. Måhända kan det synas litet udda och kuriöst att lägga fram en motion om verksamheten vid en gammal kurort och brunnsanstalt. Gyttjebad och brunnsvistelse är förvisso ingen prioriterad verksamhet i det moderna samhället, än mindre i ett läge när staten lever på lån och brottas med väsentligt större problem. Men nu är det faktiskt på det sättet att motionens innehåll har ett helt annat syfte än att bevara en otidsenlig vårdform. Vi har i motionen pekat på den försöksverksamhet som Örebro läns landsting bedriver vid Loka brunn och den möjlighet som finns till fortsatt modern och meningsfull användning av anläggningen. Jag vill i det här sammanhanget hänvisa till motionens innehåll, som ganska ingående beskriver den nya vårdverksamheten, möjligheterna att bedriva kursoch konferensverksamhet, flyktingförläggning, restaurangrörelse m.m. Kalkylerna för en självfinansiering är helt realistiska. Förutsättningen är emellertid att staten genom en engångsinsats går in och rustar upp en del av det gamla och nedslitna byggnadsbeståndet. I detta fall är det en statlig stiftelse som är ägare till hela den omfattande bebyggelsen. Det är staten som har ansvar för de stora kulturvärden av riksintresse som anläggningen utgör. Det är regeringen som får bekymren för Loka brunn om den nuvarande verksamheten upphör. Det är uppenbart att försöksverksamheten inte kan bedrivas så länge till utan en upprustning. I det läget finns det anledning att ställa frågan vad regeringen avser att göra med Loka brunn. Skall alla dessa kulturbyggnader utrymmas? Skall de stå tomma och få förfalla? Har staten råd att underhålla anläggningen och låta den bli museum? Loka brunn ligger i en kommun med stor brist på arbetstillfällen. Arbetsmarknadsutskottet förordar åtgärder som i stort sett jämställer kommunen med kommuner i stödområde 4. En nedläggning av verksamheten i Loka skulle drabba kommunen ytterligt hårt. Det rör sig om ca 45 årsarbeten med en sammanlagd löneinkomst av 4,9 milj.kr. Däremot skulle en upprustning betyda mycket för byggsysselsättningen under en ganska lång tid och för en fortsatt permanent sysselsättning för olika yrkeskategorier i framtiden. Det är mot denna bakgrund som vi har hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag angående den fortsatta användningen av Loka brunn. Det kan naturligtvis tänkas att regeringen har andra förslag till fortsatt verksamhet. Om eventuella sådana förslag ger motsvarande sysselsättning, är vi från Örebro län självfallet intresserade av att få veta detta. Men eftersom regeringen fortfarande efter tre års påtryckningar inte har gett uttryck för något intresse eller initiativ för Lokaanläggningen, befarar vi att också det här ärendet har hamnat i långbänk. Resultatet kan i så fall bli onödiga kostnader för staten utan att man får ut någonting av sysselsättning och meningsfull verksamhet vid Loka brunn. Socialutskottet har i sitt betänkande framhållit att det inte ankommer på riksdagen att uttala sig i frågan huruvida sjukvårdshuvudmännen bör engagera sig i den fortsatta driften av Loka brunn. Men det har vi heller aldrig begärt. Det är ju inte det motionen handlar om. Utskottets avstyrkan av motionen vilar på helt felaktiga premisser. Vi har hemställt att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag angående den fortsatta användningen av Loka brunn. Det är någonting helt annat än vad utskottet har tagit ställning till. Efter tre års handläggning av den här frågan borde det nu vara tid för regeringen att bestämma sig. Skall anläggningen utrymmas och få förfalla? Eller har regeringen andra planer för Loka, och vilka är i så fall dessa planer? Hur ser regeringen på utredningen om ”Lokas framtid” och de förslag som där finns för den fortsatta verksamheten? Det här är — som jag ser det - ingen direkt sjukvårdspolitisk fråga. Vi har visserligen i motionen uppehållit oss vid ett exempel på fortsatt användning som i huvudsak gäller vårdverksamhet, men det är fullt tänkbart med andra användningsområden. Vi har också i motionen angett hur frågan tidigare har handlagts, och det kan därför inte vara någon hemlighet för socialutskottet att även budgetdepartementet varit inkopplat. Det borde ha stått klart för utskottet att sjukvårdshuvudmannen nu är på väg att dra sig ur engagemanget i Loka brunn, och mot den bakgrunden borde man antingen ha fört motionen till annat utskott eller uttryckt samma intresse för den fortsatta verksamheten som motionärerna har visat. I grunden gäller ju frågan om allt det värdefulla samhällskapital som finns i Lokaanläggningen skall få förstöras eller ej. Utifrån motionens krav om en redovisning av den tänkbara fortsatta användningen av Loka brunn yrkar jag därför bifall till motionen.

Fru talman! Språket är ju till för att öka kontakterna människor emellan. Därför har olika försök gjorts ute i samhället att förenkla språket och också att använda ett språk som kan passa för varje tillfälle när vi tar kontakter. Men tyvärr finns det ännu många hinder inom sjukhusvärlden, när det gäller kontakter med sjukhuspersonal, som ofta använder ett främmande språk för diagnoser och upplysningar till patienter. När vi befinner oss på sjukhus eller på annat sätt kontaktar sjukhusområdet, är det kanske fler än jag som tycker att det är förargligt att fråga om en översättning av språket till ett språk som man själv använder och som man känner till. De flesta av oss utgår ju från att personalen alltid är upptagen, och man vill inte besvära vid sådana tillfällen. Man vill kanske inte heller blotta att man har små kunskaper i främmande språk. Ofta är man också deprimerad när man gör sjukhusbesök eller får meddelande om t.ex. ett dödsfall. Följden är ju att i alla våra veckotidningar blir spalterna allt längre där människor frågar om olika dödsorsaker eller om vad sjukdomar innebär. Jag tycker för min del att det inte skall behöva vara så i fortsättningen. Den här frågan är inte ny, och det är angeläget att de krav som har framställts i ett par motioner till detta betänkande — 1980/81:433 med Tyra Johansson som första namn och 437 med mig som första namn — tillgodoses och att en förbättring på detta område kommer till stånd i framtiden. Det skulle säkerligen bli till nytta och glädje för alla de människor som går i djupa funderingar över främmande ord, som lika gärna kunde uttryckas på det svenska språket. Fru talman! Jag har inget yrkande, eftersom jag förlitar mig på att utskottets skrivning understryker att detta är en angelägen fråga och att vi snart skall få ändringar till stånd.

Fru talman! I utskottets betänkande anmäls på s. 24 en motion, nr 530, där jag står som första namn. Motionen behandlar frågan om byggande av ny kvinnoklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag kan faktiskt säga att det är en lång, rent av lidandes, historia bakom denna fråga. För min egen del har jag vid olika tillfällen här i kammaren påtalat behovet av att en ny kvinnoklinik blir byggd vid Akademiska sjukhuset — jag har gjort det i form av både motioner och interpellationer. Tyvärr har frågan verkligen dragits i långbänk, och nu är det en del som tyder på att den sittande regeringen och enkannerligen sjukvårdsministern inte är beredda att skapa förutsättningar för ett fullföljande av byggandet av den här kvinnokliniken i den takt och den ordning som det är önskvärt. Jag vill bara peka på vad utskottet skriver på s. 25: ”Frågan om uppförande av en ny kvinnoklinik har varit aktuell sedan lång tid tillbaka och ett ytterligare dröjsmål i ärendet vore ytterst olyckligt.” Jag vill verkligen stryka under det. Utskottet pekar på att läget i frågan nu är sådant att det är rimligt att man får in Uppsala läns landstings yttrande om byggnadsföretaget. Man kan väl utläsa att utskottet menar att om landstinget är positivt och för sin del är berett att engagera sig kostnadsmässigt och i övrigt, så bör det här byggnadsprojektet utföras i den ordning som är planerad. Med anledning härav vill jag citera ur en skrivelse just från Uppsala läns landsting, daterad den 9 mars. Det är ett enigt förvaltningsutskott i landstinget som skriver till socialdepartementet i frågan och anför följande: ”En försening av byggenskapen kommer att leda till att nuvarande klinik måste rustas upp i olika avseenden med de svårigheter detta skulle innebära för verksamheten. En sådan upprustning kan knappast vara till någon nytta för en eventuellt förändrad verksamhet i byggnaden. Förvaltningsutskottet ifrågasätter om en sådan upprustning är försvarlig ur ekonomisk synpunkt. För den händelse att ingen ny kvinnoklinik kommer till stånd kommer större delen av de redan ianspråktagna projekteringsanslagen om ca 6 mkr att vara nedlagda till ingen nytta. Mot bakgrund av detta vill förvaltningsutskottet som sin bestämda uppfattning uttala att det är synnerligen angeläget att en ny kvinnoklinik uppförs vid Akademiska sjukhuset. Förvaltningsutskottet tillstyrker därför kommitténs för Akademiska sjukhusets utbyggande hemställan om uppdrag att fortsätta projekteringsarbetet för en ny kvinnoklinik fram t.o.m. byggnadshandlingar. Utskottet vill kraftigt understryka vikten av att kommitténs tidplan för byggenskapen hålls.” Avslutningsvis pekar förvaltningsutskottet på att detta byggnadsprojekt är viktigt ur sysselsättningspolitisk synpunkt i Uppsala län, där vi har en växande arbetslöshet inom byggnadsarbetarkåren.

Det finns en mycket stor opinion härför inom Uppsala län — bland personalen och bland olika intressenter, t.ex. olika kvinnoorganisationer. Detta är en fråga som nu anständigtvis inte får försenas ytterligare. Jag har inget yrkande utöver utskottets förslag.

Fru talman! Jag tycker att det är litet svagt av socialutskottet att inte ge något som helst svar på de frågor jag ställde, även om jag förstår att man i en replik inte hinner med att besvara allt. Jag skall försöka hjälpa socialutskottet litet på traven — en grad av vänlighet som jag i och för sig inte tycker att utskottet förtjänar, men jag skall göra det för debattens skull. Jag kan gå så långt att jag säger att hälsooch sjukvårdens ansvarsnämnd — detta nya organ som efterträder den gamla medicinalväsendets ansvarsnämnd — naturligtvis är ett framsteg om än litet; det som fanns tidigare var naturligtvis ännu sämre ur de synpunkter jag har redovisat här. Jag kan till nöds förstå — jag skall gå så långt — att man kanske inte helt vill vända upp och ner på den rådande ordningen på en och samma gång innan man har skaffat sig en viss erfarenhet av, ett visst perspektiv på hur denna fungerar. Detta kan jag medge. Men jag förstår inte varför man inte åtminstone kan svara på frågan när man tänker utse patientrepresentanter i nämnden och varför man inte kan göra det. Nu sitter flera riksdagsledamöter med där. Varför inte plocka bort någon av dem och låta en representant för patientintresset träda in i stället? Det kan väl inte ha varit något stort problem. Sedan kan jag till nöds också förstå att man i det nuvarande statsfinansiella läget inte är beredd att förorda förändringar som kostar pengar. Därför kan jag begripa att man kanske vill värja sig för kravet på inrättande av nya tjänster. Men nu har ju konsumentombudsmannen, som redan finns, erbjudit sig att i de här sammanhangen företräda patientintresset. Det har han nämligen gjort i ett remissutlåtande som tillhör socialutskottets handlingar i det här ärendet från i fjol. Det kan således inte kosta några pengar. Man hade väl tacksamt kunnat ta emot det erbjudandet. Jag tycker att det är föredömligt av en hög statens tjänsteman att komma med ett sådant erbjudande. När man vet hur handikappade patienterna är på rättsområdet är det synnerligen märkligt att man inte tacksamt tar emot erbjudandet. Jag vill veta varför man inte gör det. Varför kan man inte ha en sådan ordning så länge — tills tillfälle ges att inrätta en särskild tjänst med inriktning helt på de patienträttsliga frågorna? Slutligen: När skall man se till att patienterna får full insyn i allt relevant material i ett ärende och inte — med hänvisning till sekretesslagen eller till att matieralet är databaserat på ett sådant sätt att det inte går att leta ordentligt i det — vägra dem det? Och när skall man ge patienterna möjlighet att till fullo och på likaberättigad basis föra sin talan i nämnden? Sådana saker kostar inte — såvitt jag förstår — några pengar. Det är någonting man skulle kunna göra utan dröjsmål. Det skulle bara bli relativt små praktiska modifikationer i den nuvarande arbetsordningen, vilka man inte borde ha någonting emot. Det är otillfredsställande att jag inte fick dessa frågor besvarade. Jag förstår ärligt talat inte riktigt socialutskottets envisa motstånd när det gäller den här typen av krav. Jag tillät mig litet tillspetsat att tolka det så, att socialutskottets ledamöter tar alltför stor hänsyn till det mäktigaste politiska partiet i landet, landstingspartiet. Men det är bara ett förslag till förklaring. Jag finner nämligen ingen annan rationell förklaring.

Fru talman! Riksdagen har upprepade gånger och i stor enighet slagit fast den långsiktiga målsättningen för vår alkoholpolitik. Det övergripande målet är att minska den totala alkoholkonsumtionen och därmed minska skadorna. Också när det gäller narkotikapolitiken har riksdagen slagit fast målet: Inget annat bruk än det medicinskt betingade skall tillåtas. Allt annat bruk är missbruk och skall med kraft bekämpas. Orsakerna är kända för oss alla: Alkoholen skördar årligen tusentals dödsoffer, den kostar samhället miljarder i form av vårdkostnader, produktionsbortfall, brottslighet och olycksskador. Vi kan inte ens fastställa hur stora summor det är fråga om. Det mänskliga lidande som åstadkoms genom alkoholen är inte mätbart. Narkotikan ödelägger allt fler människoliv. Ungdomar dukar under i social misär. Antalet dödsoffer ökar. En bred enighet under de senaste åren om nödvändigheten av att dämpa skadorna av alkohol och andra droger har möjliggjort insatser på en rad olika områden. Genom riksdagens beslut har ökade resurser ställts till förfogande för förebyggande åtgärder och vård. Särskild uppmärksamhet riktas på ungdomarnas skolsituation och på arbetslösheten bland ungdomar. Samhällets stöd till nykterhetsorganisationerna har byggts ut. Forskningen om alkohol har fått ökade resurser. Medel har ställts till förfogande för opinionsbildning och attitydbearbetning i frågor som rör alkohol och andra beroendeframkallande medel. Riksomfattande informationskampanjer och särskilda informationsprojekt t.ex. inom arbetslivet har genomförts. Vården av de alkoholskadade präglas alltmer av en helhetssyn och en ökad samordning med andra vårdområden. Ett omfattande reformarbete av betydelse för alkoholoch narkotikamissbrukare pågår. På flera orter i landet pågår och planeras verksamheter som syftar till att utveckla alternativa behandlingsmodeller och pröva olika former för samverkan mellan sjukvård och socialvård. Regeringens förslag till fortsatta insatser som nu skall behandlas av riksdagen innebär en fortsatt intensiv satsning på framför allt förebyggande åtgärder. Jag skall ge några exempel. Regeringens samordningsorgan för alkoholfrågor som tillsattes på riksdagens initiativ förra våren lämnade strax före jul sin första rapport med förslag till en rad åtgärder inom alkoholpolitikens olika områden. I budgetpropositionen föreslår regeringen att sammanlagt 8,5 milj.kr. avsätts för att förverkliga SAMO:s förslag till informationsaktiviteter och vårdinsatser. Dessutom kommer särskilda medel att anvisas ur allmänna arvsfonden. Huvudpunkterna i dessa förslag är: En bred aktivitet i skolorna kring alkoholoch drogproblemen föreslås. Förslaget syftar till att få till stånd diskussioner och lokala aktiviteter i de enskilda skolorna med elevernas självständiga medverkan i samverkan med lärare, annan skolpersonal och föräldrar. Under senare år har flera särskilda informationsinsatser genomförts i skolorna för att öka medvetenheten och handlingsberedskapen. Inom drogområdet bör nu ett mer långsiktigt och djupgående attitydförändrande arbete komma till stånd. En förändrad inställning till droganvändning måste genomsyra hela skolans verksamhet. Varje skola föreslås utarbeta ett särskilt handlingsprogram för arbetet med drogfrågor. Under nästa budgetår bör det också utgå förstärkta resurser till den regionala s.k. ANT-verksamheten, som länsskolnämnderna ansvarar för. Ett andra förslag gäller förstärkta informationsinsatser i syfte att minska bruket av alkohol och andra droger inom försvaret. Mot bakgrund av det växande missbruket bland kvinnor och de risker för bl.a. fosterskador som är förknippade med detta föreslås en utbildningssatsning för all personal inom mödraoch barnhälsovården. Under det senaste året har socialdepartementet bedrivit en uppmärksammad aktion mot langning av alkohol till ungdom. Det råder knappast någon tvekan om att aktionen varit framgångsrik, bl.a. i den meningen att en bred allmänhet har väckts till insikt om det förkastliga i att förse ungdomar med alkohol. Ett aktivt arbete från myndigheter, organisationer och inte minst ungdomarna själva och deras föräldrar har samverkat till att situationen nu ser ljusare ut. Denna aktion kommer att under nästa budgetår följas av en fördjupad opinionsbildning mot drogkulturen. Syftet med en sådan fortsatt informationsinsats bör vara att få till stånd en förändrad syn på och en begränsning av det traditionella bruket av alkohol. Men opinionsbildningen måste också riktas mot bruket av cannabis och andra narkotiska preparat. Överkonsumtionen av lugnande medel och andra psykofarmaka skall också uppmärksammas. Vården av alkoholmissbrukare står inför stora omställningar under de närmaste åren. Enligt den nya socialtjänstlagen förutsätts socialtjänstens insatser för att bekämpa missbruk bli en viktig del av verksamheten, inte minst bland barn och unga. Från den 1 januari 1983 tar kommuner och landsting över ansvaret för de sociala vårdinstitutionerna. En överenskommelse om statsbidragsbestämmelserna har nyligen träffats. Min förhoppning är att förändringarna skall innebära ökade förutsättningar för en nära samverkan mellan vårdenheterna. Men det är också nödvändigt att huvudmännen och vårdpersonalen söker sig fram till konkreta former för ett bättre samarbete i det löpande behandlingsarbetet. Regeringen föreslår att ett intensifierat praktiskt utvecklingsarbete kommer till stånd för en sådan bättre samverkan i första hand mellan sjukvården och socialvården. Särskilda vårdinsatser för kvinnor med alkoholproblem föreslås därutöver. Regeringens samordningsorgan har också fört fram förslag till vissa restriktiva åtgärder för att minska alkoholens tillgänglighet. Det är dessa förslag som har väckt den största uppmärksamheten, och det finns uppenbara tendenser i den allmänna debatten att bryta loss enskilda detaljer i stället för att se åtgärder som delar av ett större sammanhang. Det vore — det vill jag klart understyrka — olyckligt om helhetsperspektivet går förlorat i den alkoholpolitiska debatten. Alkoholproblem är så sammansatta och har så växlande orsaker att man måste vidta åtgärder på en rad olika områden samtidigt om man skall nå framgång i arbetet med att pressa tillbaka alkoholskadorna. Det är dessutom viktigt att se de särskilda alkoholpolitiska satsningarna som ett komplement till de allmänpolitiska insatser som syftar till att öka tryggheten i samhället. Dit hör en bra familjepolitik, som ger föräldrar och barn möjlighet att tillsammans skapa en tillvaro som ger förutsättningar för en trygg uppväxt. Därför krävs en familjepolitik som ger barnfamiljerna ekonomisk grundtrygghet, möjligheter till ökade kontakter mellan barn och vuxna, bra bostadsmiljöer och en fritid som innebär alternativ till passivitet och en kommersiellt präglad kultur. Dit hör rätten till meningsfull utbildning och sysselsättning. Dit hör en samhällsplanering som sätter människan i centrum och tar hänsyn till den enskilda människans behov. Den nya sociallagstiftningens bestämmelser om socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen är ett nytt redskap för att åstadkomma detta. Socialtjänstens medverkan i samhällsplaneringen skall inte bara inriktas på att uppmärksamma och åtgärda samhällsproblemen och deras följder. Det är också viktigt att redovisa både de materiella och mänskliga resurser som finns för att skapa bättre miljöer och en bättre tillvaro. Vi måste också verka för ett decentraliserat beslutsfattande, som ger den enskilda människan möjlighet att påverka sin egen situation och sin omgivning och ta ansvar för sin tillvaro. Vi kan alltså slå fast att en socialt ansvarsfull politik som syftar till att skapa trygghet och välfärd för alla människor ökar förutsättningarna att komma till rätta med alkoholoch drogmissbruket. Detta måste emellertid ske tillsammans med en alkoholpolitik som också tar fasta på åtgärder direkt inriktade mot bruket och överkonsumtionen av alkohol. Alkoholproblemen är inte enbart ett uttryck för otillfredsställande sociala förhållanden. Alkoholen spelar i sig själv en självständig, problemskapande och problemförstärkande roll. Vi har i Sverige av tradition en restriktiv alkoholpolitik. Jag tror att det råder enighet i riksdagen om att vi måste upprätthålla denna restriktiva politik. Det måste dock vara ett nära samband mellan det opinionsbildande och attitydförändrande upplysningsarbetet och de restriktioner som finns. Det måste råda samklang mellan samhällets alkoholpolitiska åtgärder, så att de insatser som görs upplevs som konsekventa av en bred allmänhet. Detta är också en fråga om trovärdighet i myndigheternas agerande. En framgångsrik alkoholpolitik måste utöver de allmänt förebyggande och opinionsbildande insatserna kombineras med åtgärder som begränsar alkoholens tillgänglighet. Regeringen lägger i dag till riksdagen fram en proposition med detta syfte. I propositionen föreslås bl.a. att Systembolagets butiker försöksvis skall vara lördagsstängda fyra månader under sommarhalvåret. Dessutom föreslås straffhöjning för olovlig hantering av alkohol och en särskild regel för att förhindra gåva och lån av alkoholdrycker till underåriga. Jag skall inte föregripa riksdagens diskussion i denna fråga, men eftersom frågan om lördagsstängning f. n. debatteras livligt vill jag understryka ett par saker: Krav på lördagsstängning har framförts av en rad organisationer, av flera kommuner, av enskilda, av Systembolagets personalförening, av Handelstjänstemannaförbundet och socialstyrelsen. Förslaget bygger i hög grad på de positiva effekterna av fleråriga försök med lördagsstängning i Finland. Effekterna av de finska försöken är bl.a. minskad försäljning, bättre ordning och en kraftig nedgång av antalet omhändertagna för fylleri. Jag vill också påminna om att Sverige sedan länge har tillämpat begränsat öppethållande i anslutning till större helger. Ett av de argument som förts fram i debatten är försämrad service för personer som klarar av att umgås med alkohol. Det är enligt min mening ett cyniskt resonemang. Att stå ut med en begränsad service borde vara ett litet solidaritetsoffer om vi därmed kan dämpa en alltför hög alkoholkonsumtion. Det borde åtminstone finnas så mycket politiskt mod att vi skulle kunna genomföra en försöksperiod för att få erfarenheter om effekten. Detta är — precis som alkoholoch drogpolitiken i sin helhet — i hög grad en fråga om vilket ansvar vi är beredda att ta för oss själva och för andra och vad vi är beredda att ställa upp med personligen. Fru talman! Jag vill också ta upp narkotikaproblematiken. Narkotikamissbruket växer och blir ett allt allvarligare problem. Tillgången på olika typer av narkotika är mycket stor. Cannabismissbruket är mycket utbrett i Sverige. Sedan drygt ett år har vi sett en utveckling där hasch och marijuana bjuds ut till ungdomar i allt större utsträckning. Vi kan se hur hasch och marijuana missbrukas bland ungdomar men också bland vuxna som har en socialt väletablerad situation. Regeringen har i årets budgetproposition givit hög prioritet åt åtgärder mot narkotikamissbruket. Narkotikamissbruket måste bekämpas med ett brett spektrum av åtgärder som tar fasta dels på att minska tillgången på narkotika, dels på att minska efterfrågan. Även om inte polisoch tullarbetet faller under mitt ansvarsområde vill jag poängtera dessa båda myndigheters stora och viktiga insatser för att minska tillgången på narkotika. Genom ett ökat internationellt samarbete har allt större beslag kunnat göras och allt fler narkotikabrottslingar kunnat gripas. Efterfrågan på narkotika kan minskas dels genom förebyggande insatser, dels genom vård och rehabilitering av etablerade missbrukare. Liksom i fråga om åtgärder mot alkoholmissbruket är allmänpolitiska insatser som gäller arbete, bostad, fritid och en allmän samhällsplanering grundläggande. Många av de stora missbruksproblem vi har i dag skulle ha varit mindre, om vi kunnat förhindra 1960-talets koncentrationspolitik. Den otrygghet och brist på identitet vi finner hos ungdomar som missbrukar narkotika kan ofta — dock icke alltid — förklaras med otrygghet i familjen, i skolan eller på arbetsmarknaden. De direkta förebyggande insatser som regeringen initierat har syftat till att öka ungdomarnas kunskaper om drogers skadeverkningar och att ge ungdomarna ett alternativ till droger. Under våren sprids ett informationsmaterial om cannabis till landets samtliga högstadieoch gymnasieelever. Informationen har också getts ut på sju invandrarspråk för att spridas till invandrarungdom. En speciell lärarhandledning har utarbetats. På detta sätt vill vi klargöra att cannabis är narkotika och att innehav är olagligt. Vidare redovisas vilka medicinska skador som uppkommer i samband med bruk av cannabis. Försöksverksamhet har pågått med att utveckla nya metoder i skolan att nå ungdomar i riskzonen. Förslag utarbetas nu om hur erfarenheterna från denna verksamhet kan spridas i den reguljära verksamheten. En handbok för skolpersonal i drogfrågor gavs ut i höstas. En liknande publikation riktad till föräldrar kommer att utarbetas i år. En omfattande verksamhet pågår alltså i våra skolor. Föräldramöten arrangeras, temadagar om droger genomförs, vilket gör att skolungdomar engageras aktivt i kampen mot droger. Den medvetenhet och det engagemang vi möter bland så många skolungdomar är en grund för att stoppa missbrukets utveckling. Kampanjen mot alkoholfaran och arbetet inom SAMO kommer att leda till ytterligare aktiviteter inte bara inom alkoholområdet utan också inom narkotikaområdet. I det förebyggande arbetet spelar frivilliga organisationer och olika folkrörelser en grundläggande roll. För att stimulera denna verksamhet har regeringen föreslagit ökat ekonomiskt stöd. En annan viktig del i narkotikaarbetet är att ge missbrukare vård. Under flera år har det rått stor brist på behandlingshemsplatser för narkotikamissbrukare. Glädjande är att huvudmännen har kommit i gång med utbyggnaden av behandlingshem. År 1978 fanns 180 behandlingshemsplatser för narkotikamissbrukare. I dag finns ca 400 platser. Den öppna vården är också en viktig del av narkomanvården. Regeringen föreslår ökat stöd till kommunerna för denna verksamhet. Genom förändringen av huvudmannaskapet för institutionsvården för missbrukare kommer kommuner och landsting att effektivare kunna utnyttja befintliga resurser. Den vårdresursplanering som genomförts i alla län kommer att leda till förbättring av vården. Vi skall inte bara arbeta för en kvantitativ utökning av vården utan också för att vården kvalitativt skall utvecklas. Inom socialdepartementet slutförs f.n. arbetet i en arbetsgrupp för forskning och utvärdering av behandling. Det är min förhoppning att detta arbete skall leda till att utvärdering kontinuerligt skall ske vid behandlingshemmen. För att vården skall få bestående resultat måste missbrukare få arbete efter genomförd behandling. En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsstyrelsen kommer under våren att presentera resultatet av sitt arbete, som har syftat till att förbättra samarbetet mellan behandlingshem, arbetsförmedling, arbetsgivare och fackliga organisationer. Men, fru talman, narkotikaproblemet är ett globalt problem. Utan ett ökat internationellt samarbete kan vi inte nå målet att få ett drogfritt samhälle. En del av den internationella verksamheten är att stoppa produktionen av narkotika. Jag har nyligen besökt Thailand, där jag hade förmånen att få studera projekt med alternativ odling som drivs av FN:s narkotikafond. I de länder där narkotikan produceras lever människor under svåra sociala och ekonomiska förhållanden. Odling av opiumvallmon är deras enda förvärvskälla. Förutom att opiet förädlas till heroin och smugglas till andra länder används det av bönderna själva som ett universalmedel mot alla slags sjukdomar. Dessa människor behöver vårt stöd för att lära sig odla andra grödor, som de kan använda för sin egen hushållning. För att kunna motstå narkotikasyndikatens påtryckningar och pengar måste de också få utbildning, sjukvård och hjälp till en bättre social situation. Denna verksamhet fyller en mycket viktig funktion, inte bara därför att produktionen av narkotika minskar utan också därför att människorna i berörda länder får hjälp till att leva ett mänskligt liv. Fru talman! Jag har velat lämna denna redogörelse inför kammaren för att visa att de åtgärder som vidtas på det drogpolitiska området spänner över ett mycket brett fält och utgörs av såväl förebyggande insatser — framför allt riktade till ungdomar — som utveckling av vård och rehabilitering. Jag hoppas att den fortsatta debatten på det drogpolitiska området skall präglas av att såväl alkoholsom narkotikapolitiken behandlas utifrån en helhetssyn, och att den enighet och öppenhet som rått omkring dessa frågor också skall kunna bestå. Fortsatta kraftfulla åtgärder är nödvändiga om vi skall komma till rätta med de stora problem alkoholoch drogmissbruket utgör. I detta arbete behöver alla goda insatser förenas i en ärlig och uppriktig strävan att hjälpa våra utsatta medmänniskor.

Fru talman! I den här frågan har vi socialdemokrater närmast agerat som pådrivare, och det gör vi också i år. Det kan konstateras att utskottet inte har kunnat samla sig kring ett enigt betänkande, och det har varit nödvändigt för oss att reservera oss på ett antal punkter. Förra året avgav socialutskottet ett gemensamt svar på en rad motioner, bl.a. på en stor motion från oss. Vi vann ett par saker. Så t.ex. fick vi 10 milj.kr. extra i stöd, och vi fick SAMO-gruppen. Dessutom kom vi överens om att det inte skall serveras sprit när staten bjuder på mat. Vidare skall inte de företag som bjuder på sprit i samband med representation få dra av för kostnaderna vid beskattningen. Vi kan nu konstatera att SAMO har arbetat precis som vi ville. Arbetet har gått fort, och man har nu kommit med ett betänkande med förslag om vissa förbättringar på alkoholpolitikens område. För detta är vi glada. Här är vi på samma linje, och arbetet har verkligen kommit i gång. Förslagen i proposition 100 berör inte socialutskottet, varför jag inte kan uttala mig å socialutskottets vägnar. Men jag kan försäkra att propositionen kommer att få en välvillig behandling av den socialdemokratiska gruppen. Målet för vår alkoholpolitik är att den alltför höga konsumtionen av alkohol skall begränsas, att vi skall komma till rätta med alkoholmissbruket samt att alkoholpolitiken skall sättas in i sitt sociala sammanhang. Jag tror att alla dessa tre komponenter är viktiga att hålla i minnet för att vi skall kunna få den helhetssyn som socialministern talade om. Socialminister Söder återupprepar i sitt pressmeddelande i dag vad som sagts tidigare, nämligen att missbruket av alkohol och narkotika är vårt lands största sociala och medicinska problem. Det är därför nödvändigt att mycket starka krafter sätts in för att vi skall komma till rätta med detta problem, som alltså betecknas som det största i landet. Det bör noteras att man inte säger att missbruket är ett av de största problemen. I stället används uttrycket det största problemet, vilket är ett mycket starkt ord. Jag skall inte återupprepa de sanningar som finns bakom ett sådant påstående. Jag kan bara nämna den belastning som missbruket förorsakar på hela vår vårdapparat. Det är de förebyggande åtgärderna som vi måste satsa på. I det sammanhanget kan nämnas attitydbildningen och den miljö och det sociala sammanhang vi människor lever i. Vi märker nu att arbetslösheten stiger. Det har betydelse både för dem som är på väg in i ett missbruk och för dem som skall rehabiliteras. Vi vet alla att det är besvärligt att komma till rätta med en persons alkoholmissbruk, om maninte kan ordna bostad och arbete åt vederbörande. Om det kärvar till sig på arbetsmarknadens område, kanske det förstör mycket av de goda insatser som görs på andra områden. Jag är inte heller säker på att familjepolitiken blir bättre i detta kärva ekonomiska läge. Vi har, fru talman, i förhållande till årets proposition yrkat på ytterligare 30 milj.kr. Dessa pengar skall framför allt användas till insatser i storstadsområdena. Jag skall hastigt sammanfatta de tio punkter som vi har tagit upp i vår motion. 1. Stöd till socialt arbete och information i arbetslivet. Vi vill öka anslaget för detta. Allt detta rör det frivilliga arbete som fru Söder talade så varmt om. Vi vet från verksamheten inom socialstyrelsen och på andra håll att pengarna inte räcker. Jag vill återupprepa vad jag så många gånger förut sagt från denna talarstol: Det ligger högar av ansökningar från organisationer och folkrörelser som vill gå in och här göra en insats — men pengarna räcker inte. Vi har från vårt håll velat ge anslag som bättre svarar mot det krav som kommer från organisationer och folkrörelser, så att dessa kan gå in och göra en insats. 6. Stöd till sociala projekt mot prostitutionen inom storstadsområdena. — Vi behandlar inte detta ämne i dag. 7. Information om missbruk under graviditet. På denna punkt håller socialberedningen på med ett arbete. Vi får väl se vad den kommer fram till i detta avseende. En sak är dock alldeles klar: Informationen är viktigast i detta arbete.

Det här har lett till att vi avgivit fem reservationer. Jag skall inte kommentera dem ytterligare, eftersom innehållet i dem ingår i de tio punkter jag har redovisat här, förutom på tre punkter. Det gäller den kamratstödjande verksamheten, som jag nämnde tidigare, framför allt inom LO-området, men också inom TCO-området. Jag tror att denna verksamhet är ett av de allra bästa ting som har hänt under senare år. Det är på arbetsplatsen som man först ser när det går snett för en kamrat, och då gäller det att komma in där. Det pågår ett sådant här arbete, men vi vill öka stödet till det arbetet. Även andra organisationer kan gå in och hjälpa till — jag tänker då inte minst på Länkarnas arbete. Vi har gjort en särskild markering att vi vill öka stödet till dem med 1,4 milj.kr. Jag tror att de som lyckas bäst i sitt arbete för att rehabilitera personer är organisationer med medlemmar som själva har varit i det här eländet och som känner sina kamrater. Vi vet att Länkarna t.ex. har svårt att få godkända behandlingshem. Men vi kan gå den här vägen, genom att ge dem ett anslag, så att de på så sätt kan bygga upp sin verksamhet. Den kanske inte är så perfekt som socialstyrelsen vill, men det kompenseras av att Länkarna har ett stort engagemang och att de känner till vad det är fråga om. Fru talman! Jag ber att med de här orden få yrka bifall till våra reservationer. Ingenting skulle glädja mig mer än att regeringen led ett ordentligt nederlag på den här punkten. Jag undrar om inte fru Söder också skulle gå hem och glädjas åt ett sådant nederlag.
Fru talman! Jag skall bara göra några få kommentarer. Jag noterade bl.a. med stor tillfredsställelse att Evert Svensson sade att den proposition som i dag har lagts fram skulle behandlas välvilligt av den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Det ser jag som ett mycket viktigt konstaterande, därför att det visar att den socialdemokratiska riksdagsgruppen har förstått att det här är en del av en helhet. Det visar också att socialdemokraterna har det politiska mod jag efterlyste för att kunna ställa upp på en försöksverksamhet som kan ge goda resultat. Vi får se vad den sedan kan leda fram till. Vi är mycket eniga om målen. I stort sett samtliga av de verksamheter som Evert Svensson här har skisserat är föremål för uppmärksamhet och får bidrag från regeringen. Vi följer alltså detta arbete med stor uppmärksamhet. Det gäller inte minst folkrörelsernas verksamhet och den kamratstöd jande verksamheten. Under de senaste åren har den här verksamheten kraftigt utökats. Det konstaterandet vill jag göra redan nu. Att man sedan från oppositionens sida vill plussa på ytterligare är ju oppositionens privilegium. Men jag tycker att inriktningen av våra ansträngningar förefaller att sammanfalla. Till sist vill jag kommentera den internationella verksamheten, utöver det som tas upp i dagens behandling av den frågan på alkoholpolitikens område. Från svensk sida stödjer vi den internationella verksamheten, och när det gäller t.ex. alternativ odling är vi beredda att gå in i ytterligare projekt som FN:s narkotikafond kan starta och där vi har ett bra underlag för att kunna nå goda resultat. I övrigt försöker jag och mina medarbetare på socialdepartementet att internationellt arbeta för att öka samverkan och insikten om att vi måste ta gemensamma tag i de här frågorna. Vi har också kunnat förmärka att insikten när det gäller de här frågorna blir allt större. Även om det kan ta tid innan den blir så stor som vi skulle önska, tycker vi oss ändå se att man kan hysa ett gott hopp. När det gäller just narkotikabekämpningen måste nämligen ytterligare internationellt samarbete till, om vi över huvud taget skall lyckas.

Fru talman! Det är nog inte så enkelt, fru Söder, att vi bara på grund av att det skulle vara ett privilegium att vara i opposition — låt mig inom parentes säga att jag i så fall önskar att fru Söder får det privilegiet, och det snart — har möjlighet att föreslå att man skall öka de här beloppen. Vi skulle alltså kunna föreslå ökningar bara för att vi befinner oss i den situationen att vi inte har något budgetdepartement eller någon budgetminister. Nej, så lätt tar vi inte på frågorna. Vi har vår budgetminister in spe, och också vi måste se till att våra siffror går ihop. Om fru Söder går igenom de socialdemokratiska förslagen, skall hon ganska snart märka att där har skett en avvägning, en prioritering. Vi kan inte — som någon har skojat om — prioritera allt, utan man får ta fram vissa saker som man anser vara viktigare än andra. Det vi nu diskuterar är viktigare än mycket annat. Därför har vi lyft fram detta och plockat ut de här 30 miljonerna för att ge vårt bidrag i det här sammanhanget. Vi har gjort liknande prioriteringar tidigare. Också vårt program med 100 miljoner för tre år hänförde sig till den budget vi hade. Det var just detta att vi ständigt återkom som gjorde att socialutskottet och regeringen till slut stödde oss delvis — vi fick våra 10 miljoner och vi fick vårt samordningsorgan eller det vi kallade för kommission, och vi har också uttryckt vår tacksamhet för det. När det gäller de förslag vi nu har lagt fram har den socialdemokratiska gruppen gjort en prioritering. Det må kallas för ett privilegium att få göra det, men vi önskar att vi vinner på den här punkten. Jag tror också att fru Söder skulle kunna glädja sig med oppositionen, om förslagen ginge igenom.
Fru talman! Om man går tillbaka och ser på vad som hänt under de senaste åren — inte bara under min socialministertid utan också tidigare — kan man konstatera att frågorna om missbrukarvården och alkoholpolitiken varit ett prioriterat område. De är alltfort prioriterade i regeringens arbete. Jag vill bara slå fast att det förhåller sig så. Att det sedan av olika skäl skiljer på ett antal miljoner är ett faktum som vi har att konstatera, men jag kan försäkra att den prioritering som har gjorts och de insatser som vi har föreslagit riksdagen och som också utskottet föreslår innebär ytterligare ett steg framåt när det gäller att bekämpa alkoholoch drogmissbruk. Om detta verkar vi vara eniga, även om Evert Svensson vill gå ett steg längre. Jag tror ändå att slutsatsen av det hela är att vi har en gemensam ambition. Får vi bara tillräckligt många människor i vår omvärld med oss i det här arbetet, så tror jag att det til syvende og sidst är de mänskliga insatserna, medmänskligheten och insikten om vad frågan gäller, som kommer att bli avgörande för om vi skall nå resultat. Om detta tror jag inte att det råder något som helst tvivel. Det är inte pengarna som är det avgörande. En viss insats av det slaget måste till, men det är insikten om det ansvar vi har för varandra som är det slutgiltigt avgörande.
Fru talman! En f. d. socialminister, som också är närvarande i kammaren och som finns litet längre fram på talarlistan, har vid något tillfälle sagt att han är missnöjd med folkrörelserna, då de inte motsvarat statsmakternas förväntningar. Situationen är ju precis den motsatta. Folkrörelserna och de olika organisationerna kommer ständigt med nya förslag. Jag vill inte säga att alla kan godtas. Naturligtvis måste det bli en prövning. Men högen av ansökningar hos socialstyrelsens A-nämnd, jag upprepar det, växer. Vad som saknas är medlen. Det räcker inte med en välvillig inställning. Vi vill för vår del ge möjligheter, och därför har vi lagt fram förslag på den här punkten. Jag tror att det är oerhört viktigt med en helhetssyn, och det är viktigt att man lyfter upp frågan, så att den förankras bland allmänheten. Jag är positivt överraskad över de stora organisationernas beredvillighet att ställa upp när det gäller den här frågan. För några år sedan var de om inte totalt likgiltiga för alkoholproblematiken så i varje fall ganska likgiltiga.

Fru talman! I det förevarande betänkandet från socialutskottet behandlas anslagsfrågor beträffande alkoholpolitik och missbruksvård, och i detta sammanhang behandlas också motionen 1980/81:934, som är undertecknad av sju vpk-ledamöter, däribland jag. I motionen kräver vi att riksdagen skall hos regeringen hemställa om åtgärder för att, med statligt stöd, hos samtliga vårdhuvudmän väsentligt utöka antalet vårdplatser för vård av missbrukare.

Vi påvisade då att inget sades om att tillföra socialtjänsten ökade resurser för att fullgöra dessa nya uppgifter. Vi menade att detta kunda tolkas så, att det bara rörde sig om vackert tal, som inte var allvarligt menat när det så att säga kom till kritan. Socialtjänstlagen fick formen av en ramlag, vars uppfyllande sedan ankommer på kommuner och landsting. Vid lagens tillkomst hävdade vi att regeringen borde ge kommunerna normer och också resurser för att uppfylla dessa. Så blev det nu inte. Vi konstaterade att regeringens sociala engagemang påtagligt svalnar inför uppgifter som kan medföra kostnader. Vi ansåg att man hade undvikit att ställa konkreta krav på kommunernas socialtjänst därför att det skulle komma att leda till krav från kommunernas sida på att ekonomiska resurser skulle ställas till deras förfogande. Som jag sade inledningsvis står vi i dag inför att ta ställning till anslag, och därmed prövas regeringens vilja till insatser för att uppfylla de krav man kan ställa på kommunerna. Nu besannas de farhågor som vi hade vid socialtjänstens tillkomst och som jag här nyss redogjort för. Regeringen och utskottsmajoriteten överlämnar väsentligen till de kommunala vårdhuvudmännen att bestämma nivån på och omfattningen av insatserna vad gäller missbruksvården. I vår nu aktuella motion har vi sagt att vi inte tror på att det går att vårda bort missbruket utan endast att läka ut och mildra de skador som missbruket förorsakat fysiskt och psykiskt. För att en missbrukare skall kunna återföras till ett normalt liv måste han eller hon ges aktivt stöd av omgivningen. Här spelar tillgång till egen bostad och ett meningsfullt arbete en primär roll. Kan inte dessa viktiga faktorer ordnas faller missbrukaren oftast tillbaka i sin tidigare situation, och en i så fall meningslös vårdsväng dras ett varv till mot individens för tidiga död. I vår motion tar vi inte konkret upp anslagskrav av viss storlek, men vi påyrkar, i konsekvens med tidigare ställningstagande, att staten skall ge kommunerna resurser för att uppfylla den sociala tjänsteplikt som de skall överta i dess helhet från staten. De reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet tar upp konkreta förslag till anslagshöjningar som går i vår motions riktning. Därför ter det sig naturligt att stödja dem vid en kommande votering. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motionen 1980/81:934.

Fru talman! Jag skall på en gång ta upp de frågor som Evert Svensson ställde, eftersom han är talesman för de olika reservationer som socialdemokraterna har lämnat till detta betänkande. Jag vill säga till Evert Svensson att jag inte riktigt känner igen socialdemokraterna den här gången. Här är ju reservationer som inte har något innehåll, utan det är fråga om rena klåfingrigheten från er sida. Ta exempelvis reservation nr 4 — vad innehåller den? Nåväl, det är riktigt att jag för ett par år sedan från denna och andra talarstolar sade att jag var missnöjd med många av våra folkrörelser, därför att de inte hade motsvarat de förväntningar som i varje fall jag hade när vi lade fram propositionen 1977 och när vi antog det alkoholpolitiska programmet. Vi knöt då till socialstyrelsen den alkoholpolitiska nämnden. I denna nämnd ingår representanter från hela Folkrörelsesverige. Min uppfattning då var att dessa representanter i sin tur skulle föra budskapet vidare ut i de olika organisationsleden, ut i den minsta organisationscellen — ut på arbetsplatserna och ut i ungdomsorganisationerna. Men det tog väldigt lång tid. Glädjande nog har det under de senaste två åren, och särskilt under det senaste året, skett en väsentlig förändring. Det betraktar jag som det mest framgångsrika i hela det alkoholpolitiska arbetet — att vi i dag börjar få ett engagemang, både i organsiationerna och hos väldigt många enskilda människor. Det hjälper inte vilka lagar vi beslutar om här i riksdagen, om vi inte får en uppföljning ute i landet, en uppföljning från myndigheter, från politiker, från alla övriga. Det är detta som jag tycker att vi har fått. Därvidlag har under det senaste året massmedia ställt upp, och det vill jag ge en eloge för. Massmedia ställde sannerligen inte upp seriöst för fyra år sedan — och inte heller för tre år sedan — men i dag gör man det alltså. Jag är mycket angelägen om att den här debatten inte skall spåra ur. Det är mycket viktigt att de enskilda människorna kommer underfund med problemen. Det har blivit en ökad medvetenhet. Då förstår jag inte Evert Svensson riktigt. Han relaterar i stort sett arbetet till anslag. Evert Svensson! Som folkrörelsemänniskor vet vi ju ändock att anslagen, de statliga medlen, inte betyder allt, utan att det viktigaste är de enskilda individernas insatser. Det behövs pengar, men vi skall inte relatera alla insatser till bidragens storlek. Det tycker jag att ni gör litet för mycket från socialdemokratiskt håll, när ni gör en så stor sak av dessa reservationer som har avgivits. Jag har den allra största respekt för exempelvis Länkrörelsen. Vi har ju också under de senaste åren beviljat ökade medel för detta ändamål. Vad som har hänt på det här området, Evert Svensson, efter det att den socialdemokratiska regeringen upphörde, är ju ändock att vi har lagt fast ett program och en målsättning, när det gäller alkoholpolitiken 1977 och när det gäller narkotikapolitiken 1978. Och ser vi på anslagen och insatserna, finner vi att de blivit väsentligt förbättrade under dessa år. Om Evert Svensson för fem eller sex år sedan — och under hela 1970-talet — hade talat från denna talarstol med samma patos och engagemang för ökade insatser på den här sidan, så hade vi kanske nått litet längre. De här frågorna låg ju i träda under ganska lång tid. Vi är överens om att det skall göras insatser. Men förstora inte upp de här reservationerna! Jag vill ställa en fråga till Evert Svensson. I reservation nr 2 redovisas ungefär samma text som står i utskottets skrivning. Och sedan säger man: Men de här insatserna räcker inte. Evert Svensson! Hur stora skall insatserna vara för att de skall räcka? Jag tror inte att Evert Svensson menar att den påplussning som finns i denna reservation skulle vara tillräcklig. Vi kan diskutera insatsernas storlek och ökning för varje år. Men, som sagt, förstora inte upp reservationerna! Evert Svensson gick inte in på detaljer, och jag skall inte heller göra det. Jag tror att det är mycket viktigt att vi i det fortsatta arbetet inriktar oss på information, på attitydförändringarna, och arbetar litet mera på det förebyggande planet. Debatten koncentreras ju ofta på problemen, men vi bör koncentrera debatten mera på att problemen inte skall uppstå. Därvidlag gäller det informationen, attitydförändringarna i hemmen, skolan, samarbetet mellan hem och skola, samarbetet mellan samhällets olika organ.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

Fru talman! Jag har också noterat att det finns en enighet i riksdagen om målet för vår alkoholpolitik, och jag fann det angeläget att i inledningen till mitt första anförande poängtera just detta. Det har jag gjort många gånger tidigare. Det finns alltså en enighet i riksdagen på den punkten. Vad frågan gäller är hur vi skall arbeta för att nå det målet. Jag påpekade faktiskt också att det kan bli besvärligt på arbetsmarknaden. Det kommer att ha betydelse i detta sammanhang. Vi har bostadsproblem — det kommer att ha betydelse. Kanske familjepolitiken inte blir vad vi ville — det kommer att ha betydelse. Om alkoholfrågan skall sättas in i sitt sociala sammanhang är det nödvändigt att ta med även dessa områden och se till hela samhällsstrukturen. Fru talman! Det är emellertid inte så enkelt att man kan säga att bara samhällsstrukturen ändras, så ändras också människornas alkoholvanor. Jag brukar säga att jag för min del intar en tredje ståndpunkt. Det behövs en förändring av samhället, så att vi får ett vänligare och mjukare samhälle, där människor inte utsätts för så stora prövningar. Men det krävs också att människorna själva har en riktig inställning i det här avseendet. Rune Gustavsson sade att våra reservationer inte innehåller någonting. Jag förstår inte riktigt vad herr Gustavsson menar med innehåll i reservationer. Reservation 4 ger ju uttryck för en otålighet för att vi inte får fram det resultat som vi behöver när det gäller tillnyktringsenheterna. I övriga motioner föreslår vi 2 milj.kr. till utbildningsverksamhet för gravida missbrukare, 6 milj.kr. för att förbättra dåliga ungdomsmiljöer, 6,5 milj.kr. för kamratstödjande verksamhet, 2 milj.kr. till alternativa och nya vårdoch behandlingsmetoder samt 4 milj.kr. till organisationer för behandling — dit hör Länkarna och LP-stiftelsen. Detta är pengar som kommer att få god användning och bli till god nytta. Det är alldeles självklart.

Fru talman! Rune Gustavsson sade att det inte var anslagens storlek som var avgörande, utan att det var folkrörelsers och enskildas insatser som det egentligen hängde på. Jag vill nog påstå att båda dessa saker fordras. Det resonemang som ligger bakom vår motion har jag redogjort för. Vi kräver att staten skall stödja vårdhuvudmännen —- kommuner och landsting. Resonemanget bakom motionen bygger på vår grundläggande syn att kostnader inte får vältras över från staten till kommunerna, eftersom kommunalskatten är proportionell och drabbar låginkomsttagare och de sämst ställda hårdast. Därför anser vi att en överflyttning av uppgifter på detta område från staten till kommuner och landsting inte samtidigt får leda till en kostnadsövervältring. Det är detta resonemang som ligger bakom vår motion. Det är därför vi hävdat att staten i fortsättningen måste stödja denna verksamhet ekonomiskt på samma sätt som man gjorde när man flyttade över mentalvården till landstingen. Nu vet jag att det finns en överenskommelse om den här överflyttningen. Men det hindrar inte oss att resa krav på att staten skall stödja den utbyggnad av vårdverksamheten som är nödvändig på området — inte därför att vi tror att det går att vårda bort själva problemet, utan därför att vi anser att vi är ansvariga för att människor som lider av de skadeverkningar som alkoholoch narkotikaproblemen för med sig tas om hand. Den uppgiften får inte skötas så att vi flyttar över kostnaderna från staten till kommunerna. Det är vad vi har krävt.

Fru talman! Det är riktigt, Evert Svensson, att arbetsmarknaden, bostäderna, familjepolitiken och samhällsplaneringen för en god miljö spelar en väldigt stor roll. Dessa områden utgör en del av den helhet som vi måste arbeta med. Vi måste också få ett vänligare och mjukare samhälle. Det är vad jag än en gång vill säga. Vi får inte bara relatera till ekonomi. Vi skall också kunna räcka varandra en hjälpande hand utan att få betalt för det, utan att det är vårt yrke och utan att vi är tvungna därtill. På det sättet får vi ett mjukare och bättre samhälle. Än en gång vill jag säga att det måste ingå i de olika folkrörelsernas arbete att utan speciella bidrag verka för de här frågorna — det är helt naturligt. När det gäller reservationerna sade jag att man inte skall övervärdera betydelsen av någon eller några miljoner ytterligare. Jag pekade speciellt på reservation 4 och sade, Evert Svensson, att den är ett utslag av litet okynne. Socialdemokraterna vet lika väl som utskottsmajoriteten att man inte kan göra en utvärdering förrän försöksverksamheten har genomförts. En del av dessa försök påbörjades faktiskt för inte så länge sedan. Det är helt naturligt — och vi är överens i det avseendet — att så snart försöksverksamheten är avklarad måste resultaten redovisas. Vi har emellertid inte vågat tro att vi är så långt framme, att detta kan vara färdigt i samband med nästa budgetproposition. Det var ju det vi hade delade meningar om. Till Per Israelsson vill jag säga att jag tror att vi i dag har betydande resurser inom vårdapparaten. Genom förändringarna i huvudmannaskapet kan vi få en bättre samordning. På det sättet — Karin Söder nämnde det här — kan vi efter en resursinventering få fram vilka resurser som finns och hur vi på bästa sätt skall använda dessa. Jag tror att vi kan få ut ganska mycket av det. Den ekonomiska frågan får väl kommunförbunden och staten klara ut — det tror jag också att de gör.

Fru talman! Rune Gustavsson hänvisar till befintliga resurser inom vårdapparaten. Han säger att om man prioriterar på ett riktigt sätt där borde det vara möjligt att inom de ramar som finns få fram resurser till missbruksvården. Det ligger väl något i detta, men så enkelt är det inte. Psykområdet är det område där det är lättast att få loss resurser — som jag ser det. Om man där kan få mera av öppen psykiatrisk vård och mindre av sluten vård, kan man få loss en del platser inom den slutna vården som kunde användas för missbruksvård. Platser inom den slutna vården kan då också användas för LOB-verksamhet. Exempelvis Örebro läns landsting har gjort på det viset. Men vi har också det problemet inom vårdapparaten att på en mängd avdelningar, som egentligen är avsedda för så att säga vanliga patienter, ligger människor som i stället skulle ha långtidsvård. Dessa människor blir kvar mycket lång tid inom vårdapparaten och blockerar därmed platser på akutområdet. Det är således inte alldeles problemfritt att få loss platser för missbruksvård. Därför har jag fortfarande den uppfattningen, att det är viktigt att kommunerna också i fortsättningen får statligt stöd för att kunna genomföra de här uppgifterna — nya uppgifter som åläggs dem med anledning av den nya socialtjänsten, vilken innebär att missbruksvården skall ses som en helhet.

Fru talman! Drogmissbruket har nått en sådan omfattning att det tveklöst kan anses utgöra vår tids största sociala problem. Det finns exempelvis f. n. mellan 10 000 och 14 000 ”tunga” narkotikamissbrukare i Sverige. Narkotikan finner främst fäste och sprids i sådana kretsar som representerar en viss livsstil. Denna livsstil kan i korthet karakteriseras som oordnad, med ryckiga arbetsoch levnadsförhållanden i den s.k. flumkulturens spår. Stora mängder narkotika passerar årligen över Sveriges gränser. Enligt tullens statistik har antalet beslag tredubblats under en femårsperiod. Skördarna i den ”gyllene triangeln” är mycket goda i år. Det gör att asiaterna vill ta tillbaka sina marknadsandelar. Snart kommer -— tror polisen — heroinet att överflöda den svenska marknaden. De omfattande problemen för den enskilde och för samhället accentueras på olika sätt. Missbrukarna drabbas av kroppsliga och psykiska skador och ekonomisk ruin. Medborgaren i gemen löper risk att utsättas för våld och att bestjälas på sina tillgångar för att narkomanen skall kunna finansiera sitt missbruk. Ekonomiskt blir missbrukaren genom sin ofta stora kriminalitet en belastning för samhället. De skötsamma medborgarna får indirekt — genom högre skatter, avgifter och försäkringspremier — bekosta missbruket och dess följdverkningar. Inget tvivel torde råda om att narkotikamissbrukets utbredning, förutom alla tragiska rent mänskliga följder, utgör grunden för en vitt förgrenad brottslighet i det svenska samhället. Flera olika brottstyper kan urskiljas på narkotikans väg. Den smugglas in och säljs illegalt inom landet. För att kunna köpa narkotika gör sig narkomanerna ofta skyldiga till omfattande brottslighet, såsom stöld, inbrott, rån m.m. Enligt vissa beräkningar har mellan 40 och 50 22 av alla tillgreppsbrott samband med narkotika. Det genom brottslig verksamhet åtkomna stöldgodset måste ofta avyttras och förvandlas till reda pengar. Detta skapar grund för en omfattande häleribrottslighet. Utan tvivel drivs också många unga kvinnliga narkomaner till prostitution för att finansiera sitt missbruk. Narkotikabrottsligheten i Sverige har i hög grad ändrat karaktär och blivit alltmer organiserad efter utländskt mönster under senare år. Nya preparat har introducerats på marknaden och tagit ett fast grepp om missbrukarna. De svenska narkotikabrottslingarna, som tidigare dominerade den inhemska illegala narkotikahandeln, har från senare delen av 1970-talet fått ge vika för utländska medborgargrupper. Dessa kriminella element fungerade tidigare som säljare och distributörer av narkotika fram till den svenska gränsen, men har nu etablerat sig som narkotikalangare i vårt land, vilket inte minst framgår av den utredning narkotikapolisen i Skaraborgs län redovisat under våren 1981. Delvis är detta en effekt av brottslighetens internationalisering, i vilken narkotikahandeln varit den drivande motorn. Avancerad kriminalitet bedrivs i stor skala av multinationella brottssyndikat. Även enskilda förbrytare ägnar sig åt brottslighet, där själva förflyttningen över nationsgränserna är en förutsättning för att man skall uppnå vad man är ute efter. Men det finns också ett mera svenskt problem, nämligen att vårt land utövar en särskild dragningskraft på kriminella personer. Till detta bidrar det materiella välståndet, som erbjuder en god marknad också för kriminella. En annan lockande förutsättning är den på grund av den i viss mån svaga föräldraauktoriteten och allmänna släpphäntheten ganska oskyddade ungdomen. Men vad som i synnerhet gör Sverige till en trivsam plats för förbrytare är kriminalpolitiken: relativt låg upptäcktsrisk, lindriga straff och en i utländska ögon förmodligen skrattretande hantering av fängelsepåföljder och permissioner. Situationen är mycket allvarlig. Det har blivit övervakning för de flesta missbrukare, i stället för omhändertagande enligt nykterhetsvårdslag och barnavårdslag. Det finns dessutom, enligt vad som uppgetts från polisen, en otäck tendens att narkotikan sprider sig till många vanliga s.k. skötsamma personer. Det är framför allt den snabba övergången till s.k. tung narkotika i vissa missbrukargrupper som väcker oro. Att heroin tränger ut amfetamin är av allt att döma en realitet; en ny generation missbrukare går direkt från hasch till heroin. Larmrapporterna om narkotikamissbrukets härjningar vittnar om de växande svårigheter som tull, polis, sociala myndigheter och vårdinrättningar ställs inför. Jakten på narkotikan måste intensifieras. Vi måste ingripa på ett så tidigt stadium som möjligt. "Insatserna kan emellertid inte enbart riktas mot produktion eller distribution. En framgångsrik narkotikapolitik måste få alla missbrukare att sluta med sitt missbruk och ge upp sin roll som kunder och medlöpare till narkotikasyndikaten och den organiserade brottsligheten. Även de små innehaven måste bestraffas för att försvåra langning och fortsatt missbruk. Den hittillsvarande narkomanvårdspolitiken har icke kommit till rätta med problemen. Med en fastare hållning från statsmakternas sida hade sannolikt många ungdomar i tid kunnat få hjälp mot missbruket och dess följder. Som vi framhåller i motion nr 228 erfordras nu samlade samhällsinsatser under lång tid mot alla grenar av narkotikaproblemet. Samhället kommer att möta nya och svårlösta problem i bekämpningen av den allvarligaste narkotikabrottsligheten. Polis och tull måste offensivt angripa framtidens narkotikasmugglare och langare och kan därför inte längre förlita sig till enbart konventionella spaningsmetoder. Spaningen måste ske planmässigt och genom att polisen — bättre än i dag — lär sig brottslingarna och brottsmönstren. De taktiska övervägandena inför spaningsoperationer måste ges ett stort utrymme. Det är väsentligt att polisens aktioner får till resultat att inte bara kriminella personer stoppas utan även narkotikaorganisationerna upplöses. Mot bl.a. den här bakgrunden är det angeläget att de förslag som innefattas i den s.k. Spanark-rapporten, som rikspolisstyrelsen lagt fram, i princip antas som åtgärdspaket. Det behövs hårdare domar och mera kännbara straff för narkotikabrottslingar. Regeringens förslag att höja minimistraffet från ett till två års fängelse är otillräckligt. Narkotikabrott skall jämföras med spridande av gift, och för detta är straffet minst fyra års fängelse. Langare som kallt räknar med ekonomiska vinster på sin hantering måste kunna påräkna särskilt kännbara straff. Vårdanstalterna måste bli narkotikafria. Tunga missbrukare måste särbehandlas och interneras för sig. Permissionsbestämmelserna måste skärpas. Fortfarande florerar gatuhandel ganska fritt, därför att man har kännedom om möjligheten att inneha små mängder narkotika utan att något allvarligt händer. Vid bekämpande av narkotikaproblemet är det mycket betydelsefullt att minska efterfrågan på narkotika, och på den punkten har utan tvivel polisen en viktig roll genom att kontinuerligt och intensivt ägna sig åt att bekämpa gatumarknaden. Lyckas polisen med detta blir sannolikt följden en minskad brottslighet, inte minst vad gäller egendoms-, våldsoch häleribrott. Dessutom bör följden bli en minskad nyrekrytering av missbrukare. Möjligheten att lämna åtalsunderlåtelse för narkotikainnehav har emellertid lett till att riksåklagarens bestämmelser skärpts. Men enligt vår mening bör man söka gå längre i denna riktning. Alla former av narkotikainnehav skall kriminaliseras! Vi måste rikta ett frontalangrepp mot haschbruket. Haschlegaliseringsförsök måste slås tillbaka, och ingrepp mot haschreklam i olika former måste sättas in med full kraft. Hem, skola och intresseorganisationer av alla slag måste medverka. Det är också värdefullt med ytterligare undersökande journalistik på narkotikabrottslighetens område. Det är vanligast att missbruk påbörjas i de yngre tonåren. Avgörande för att förhindra spridningen av narkotika blir därför hur dessa åldersgrupper skyddas. Ett fortsatt och utvidgat internationellt samarbete måste till, dels på det rent polisiära området, dels på det ekonomisk-sociala området. U-hjälp skall kunna ges till projekt för alternativ odling bland de bönder som lever på t.ex. hampoch vallmoodling i bl.a. Sydostasien. Socialministern var mycket riktigt inne på dessa synpunkter tidigare i debatten. En satsning på att ”avglamourisera” drogkulturen som helhet måste göras. Ökad information parad med en intensiv propaganda är en väg att gå. En jämförelse kan göras med den intensiva antirökkampanj som pågått några år och som lett till ett minskat rökande både bland vuxna och bland ungdomar. Det är inte längre tufft att röka — det får inte heller vara tufft att ”knarka”. Vi måste framför allt stoppa ”flumkulturen” som sprids i kölvattnet på popmusik och idoldyrkan. Det kan inte vara förenligt med samhällets intressen att flera popgrupper och enskilda musiker mer eller mindre öppet kan propagera för narkotika i olika former. Ett exempel härpå är den internationella artisten Nina Hagens framträdande i Sverige. Hon kunde gå så långt — utan att myndigheterna ingrep — att hon rökte hasch på scenen. Idoldyrkan och oförmåga att inse riskerna med att leva som vissa musikanter gör många ungdomar till ett ”lättfångat byte”. Det visade sig exempelvis i fjol att popoch punkband som Ebba Grön och Peps Persson, vilka öppet visat att de hör samman med drogkulturen, fått stöd från statens kulturråd. Även på skivomslag förekommer propaganda för narkotika. Ett sådant exempel är den skiva som jag kunde inhandla i ett av Stockholms varuhus under gårdagen. Här står tre idoler invid en marijuanabuske och visar öppet att de röker hasch. Tydligare än så kan man inte på ett sådant här skivomslag göra reklam för narkotika. Även filmen används som medium. Den 20 mars skrev Aftonbladet: ”9—5, den populära amerikanska filmen som just nu visas i Sverige, innehåller öppen propaganda för narkotika. Filmen är en kassasuccé, publiktrycket är enormt.

Fru talman! I Sten Svenssons engagerade anförande fanns det en lång rad betydelsefulla konstateranden om situationen på drogfronten, om jag får uttrycka mig så. Jag skall inte kommentera de olika enskildheterna, men jag tror mig faktiskt kunna säga att på i stort sett alla de områden som Sten Svensson har tagit upp dels i motionen, dels nu i sitt anförande pågår det aktiviteter. Även om Sten Svensson inte var till freds med vad riksdagen beslutade för några timmar sedan, var det på mitt förslag som man skärpte narkotikalagstiftningen. Det pågår också arbete på en lång rad andra områden som här nämndes. Vad jag närmast vill kommentera var några saker. Jag håller med om det Sten Svensson sade om livsstilen, men det vore farligt om vi invaggade oss i tron att det är bara en typ av livsstil som innefattar att man använder sig av droger. Jag tror också att Sten Svensson sade senare i sitt anförande att drogbruket smyger sig in i en lång rad livsstilar där vi kan skönja påverkan från andra länder. Det här måste vi naturligtvis vara mycket mycket vaksamma på. Jag håller med om att vi framför allt måste förbereda ungdomarna. Det har också skett under den här våren när vi gått ut till skolorna med information och lärarhandledningar för att få i gång en inträngande debatt om vad man ger sig in på om man börjar bruka narkotika. Jag håller fullständigt med om att vi måste avglamourisera drogbruket och lära ungdomarna att ta avstånd från dem som på ett förljuget sätt försöker förhärliga narkotikan. Narkotikabruket, i alla former, är ingenting annat än ett sätt att förslava människorna. När det gäller samarbetet vill jag framhålla att BRÅ:s narkotikagrupp är ett forum för samarbete. Jag kan vidimera att det behövs samarbete på det här området och att man också är på väg att hitta former för samarbete över gränserna mellan olika samhällssektorer. Vi klarar inte av det på annat sätt. Men jag tycker nog att vi skall akta oss för att inrätta en ny byråkrati, utan låt oss ta de institutioner och de styrelser eller vad det nu kan vara som redan finns i anspråk och se hur vi skall kunna utnyttja dem effektivare. Jag tror att vi är på väg att göra detta. På det lokala planet kommer socialtjänstlagen att innebära att olika myndigheter måste samarbeta för att komma fram till en helhetssyn på människans situation. Riksdagen har redan beslutat att så skall ske, och det gäller för varje kommun att finna formen för det samarbetet. I fråga om omhändertagande av den som inte inser sitt eget vårdbehov vill jag påpeka att just i dagarna kommer remissvaren in på den utredning som handlar om vård utan samtycke. Det är min förhoppning att vi skall kunna lägga fram ett förslag för riksdagen i den frågan under försommaren. Det är som sagt var mycket angelägna frågor Sten Svensson tar upp, men det pågår ett intensivt arbete inom både socialdepartementet och justitiedepartementet liksom i de olika samordningsorganen för att komma till rätta med de här problemen. Därutöver vill jag understryka att vi bedriver ett intensivt internationellt arbete för att öka samarbetet på olika områden. Det är, som jag sade redan tidigare, nog det enda sättet att över huvud taget kunna bemästra alla de problem som narkotikan medför.

Fru talman! Sten Svensson beskyllde socialutskottet för passivitet. Jag vill påpeka att hans inlägg här och den motion som han har lämnat inte är de första dokumenten i narkotikafrågan. Socialutskottet har ägnat mycken tid och mycket intresse och engagemang åt de här frågorna under årens lopp. När det gäller samordningen vill jag hävda att vi inte löser problemen genom att skapa en byråkrati. Däremot delar jag helt uppfattningen att vi måste ha en bättre samordning. Där kommer vi tillbaka till det program som riksdagen antog 1977 och som inte riktigt har trängt igenom. Varje ansvarigt departement — socialdepartementet, försvarsdepartementet, utbildningsdepartementet, justitiedepartementet osv. — måste ju följa upp den målsättning som riksdagen lade fast 1977, nämligen att narkotika inte kan accepteras.

Samordningen på det lokala planet är också oerhört viktig. I utskottets betänkande redovisas att man inom kommuner håller på att arbeta fram ett samarbetsprogram där de olika organen kommer med. Jag hänvisar vidare till 11 § i socialtjänstlagen, som kom till efter motioner och gäller åtgärder mot missbruk. Där står följande: ”Socialnämnden skall arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Insatser för barn och ungdom bör därvid ägnas särskild uppmärksamhet. Socialnämnden skall genom information till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns. Nämnden skall även stödja den enskilde missbrukaren och se till att han får den hjälp eller vård som behövs för att komma ifrån missbruket.” Socialnämnden har här en väldigt stor uppgift just när det gäller att samordna. Jag ser det som naturligt att det i varje kommun skall vara ett mycket nära samarbete mellan sociala myndigheter, polis, ungdomsorganisationer, fritidsförvaltning, föräldraförening osv. Det är på det sättet vi skall komma åt detta problem, och det behöver vi inte några speciella organ till. Därför har vi inte heller tillstyrkt det yrkande som Sten Svensson har framställt i sin motion, eftersom vi anser att det är tillgodosett i det arbete som redan pågår.
Fru talman! Jag ber först att få tacka socialministern för de vänliga orden beträffande innehållet i min motion. Det var glädjande att fru Söder tog fasta på en lång rad av de konkreta förslag som finns redovisade där. Meningen med motionen är ju att alla åtgärder skall samlas till ett åtgärdspaket, som vi vill se förverkligat. Samarbetet på det lokala planet är viktigt. Här är det inte fråga om att skapa en ny byråkrati. På s. 34 i sitt betänkande skriver justitieutskottet så här: ”En annan sak är frågan om behovet av ett vidgat samarbete, främst på det lokala planet, mellan de brottsbekämpande myndigheterna och sociala myndigheter, skola, organisationer m.fl.” Det är precis vad jag är ute efter. För att ytterligare utveckla synpunkter på detta skall jag citera vad en åklagare, Sven Bålman från Skövde, säger: ”Jag och många med mig har upplevt att det är ett glapp i kommunikationerna myndigheter emellan från det att polisen griper en misstänkt missbrukare fram till domstolsförhandling. Oftast försätts den misstänkte på fri fot efter polisförhöret och lämnas därmed helt ensam fram tills det är dags att fallet kommer upp i rätten. Får de sociala myndigheterna vetskap om den misstänkte brottslingen/ missbrukaren redan under polisförhöret tror vi att det skulle gå lättare att få kontakt med vederbörande och ge det stöd som så väl behövs. Många missbrukare både vill och försöker komma ur sin missbrukssitua tion. De behöver stöd och då måste det finnas en utsträckt hand att suga tag i” Många andra och liknande synpunkter har jag tagit del av, då jag vid ett flertal tillfällen under det senaste året har varit ute på studiebesök. Jag har följt narkotikaroteln i mitt eget län under nätterna, jag har varit på sjukhus och institutioner samt vårdanstalter av skilda slag, där jag har försökt bilda mig en personlig uppfattning om detta problem. Jag har kommit till övertygelsen att man verkligen måste göra någonting åt den bristande samordningen på det lokala planet. Fru Söder tog också upp en del andra frågor, och jag vet att mycket är på gång. Men min avsikt är att gå ett steg längre. Här har några människor, som arbetar konkret med detta problem, lagt fram ett alternativt förslag, den s.k. alternativutredningen. Hur ser fru Söder på deras förslag?
Fru talman! Under propositionsarbetet kommer jag naturligtvis att ta del av alla synpunkter som läggs fram. Därefter kommer jag att presentera min uppfattning inför riksdagen med hänsyn tagen till alla synpunkter som förts fram, inte bara alternativutredningens.

Fru talman! Det är inte fråga om att det inte behövs en bättre samordning på olika områden, utan det är fråga om hur det bäst skall gå till att klara den, Sten Svensson. Låt mig hänvisa till s. 11 i utskottsbetänkandet, där det står: ”Kommunerna har börjat utarbeta egna arbetsformer och rutiner. Någon enhetlig modell för alla kommuner finns inte. De förvaltningar som vanligtvis är representerade i organet är socialoch skolförvaltningar, fritidsnämnd, kulturnämnd samt polis. Däremot saknas i de flesta fall deltagande från arbetsförmedling, försäkringskassa och psykisk barnoch ungdomsvård.

Det kan tänkas att samarbetsformerna i Stockholmsområdet inte kan bli desamma som på landsorten. Men det väsentliga är att man arbetar på att uppnå ett resultat. Det gör man inte genom att bygga upp nya organ och en byråkrati. Därtill har vi numera på det centrala planet inom departementet SAMO och brottsförebyggande rådet, och jag tror att även de kan åstadkomma en del.
Fru talman! Till Rune Gustavsson vill jag säga att jag är helt medveten om den nuvarande lagstiftningen och om hur det åtgärdspaket som vi beslöt om 1978 ser ut. Men enligt den uppfattning jag förskaffat mig genom en lång rad studiebesök och genom att tränga in i detta konkret ute på fältet har jag kommit till den övertygelsen att vi måste gå vida längre för att kunna hejda den negativa utveckling som pågår. Vi kan inte bara sitta här i riksdagen och avvakta, utan vi måste ge till känna en klar opinionsyttring, till stöd för ett ökat samarbete på det lokala planet — men även regionalt. Den högsta folkvalda instansen, nämligen riksdagen, bör kunna visa sin klara vilja att verkligen driva på utvecklingen i den riktningen genom ett sådant uttalande, och det är vad jag är ute efter. Till fru Söder vill jag säga att det är värdefullt att hon lovar att beakta alla synpunkter som har förts fram. Jag vill ta fasta på att fru Söder i sitt inledningsanförande sade att hon välkomnade alla goda initiativ, synpunkter och förslag. Jag har, efter fattig förmåga, försökt att bidra med några viktiga synpunkter och göra så gott jag kan för att hjälpa till att lösa det här mycket mycket allvarliga problemet. Vi får inte skjuta det framför oss — för då sågar vi av den gren vi sitter på. Då kommer notan för samhällets insatser att bli så dyr att vi kanske inte har råd att betala den.

Fru talman! Jag vill föra tillbaka debatten till alkoholfrågan. Riksdagen har de senaste åren fattat en rad beslut på det alkoholpolitiska området. Grundtanken i besluten är att alkoholkonsumtionen måste minska för att alkoholskadorna skall kunna trängas tillbaka. Om detta råder bred enighet. Som följd av besluten försiggår olika former av utredningsarbete, och riksdagen får efter hand anledning att ta ställning till hur de beslut som fattades 1977 skall fullföljas. Alkoholpolitiken består av ett antal byggstenar. I varje mer ambitiös alkoholpolitik staplas dessa byggstenar på ett sådant sätt att de stöttar varandra. Många av alkoholpolitikens byggstenar har sin främsta betydelse genom att påverka hållfastheten i helt andra delar av den alkoholpolitiska strukturen. En del byggstenar kan ingå i själva det alkoholpolitiska systemet men också i socialförsäkringssystemet, i vårdapparaten och i rättsväsendet. I folkpartiets motion 1749 av Eric Enlund m.fl. har vi velat peka på några sådana byggstenar, som vi tycker redan nu kan muras in. Dit hör ju också dagens regeringsförslag. Vi vill att det arbete som SAMO utför skall leda till ett femårsprogram för minskad alkoholkonsumtion. I detta skall klart anges målet för den minskade alkoholkonsumtionen. En målsättning skulle exempelvis kunna vara att under en femårsperiod sänka konsumtionen med 20 20. Vi vill att man redan nu inför ett system, en ny teknik när det gäller beskattningen av alkoholdrycker för att underlätta den praktiska hanteringen vid varje prishöjning. Det nuvarande systemet — att man skall stänga systembutikerna vid varje skattehöjning och den hamstring som gärna blir följden av detta — och de snabba beslut som måste fattas är inte riktigt bra. Bland de viktigaste insatserna för framtiden är, menar vi liksom många andra, information och undervisning. Vad som särskilt förfärar många av oss är iakttagelsen att alkoholbruket börjar i så tidiga åldrar. Därigenom får vi också yngre och yngre missbrukare. Det är vidare viktigt att komma ihåg att missbruk aldrig uppstår utan bruk. Mot den här bakgrunden betyder alkoholseden och de vanor som vi äldre förmedlar kanske i dag ännu mer än tidigare. Vad vi måste göra är att ändra alla människors attityder till alkoholbruk för att därmed få till stånd ett ändrat beteende. Det är en lång process, som vi är alldeles i början av. Det är därför viktigt att vi inte slår oss till ro med konstaterandet att en ljusning kan skönjas genom att fler och fler kommer till insikt om problemets vidd och att en viss försäljningsnedgång kan noteras. Alkoholtraditionen och våra attityder tar det lång tid att göra om. Därför vill vi i folkpartiet att man skall satsa på fortsatt och vidgat informationsarbete, i vilket inte bara offentliga organ är inblandade utan också de ideella krafter deltar som är villiga att ställa upp och arbeta i enlighet med den målsättning som ligger i riksdagsbeslutet 1977. Vi menar också att det är oerhört betydelsefullt med alkoholfria alternativ i alla sammanhang för att minska trycket inte minst på dem som har alkoholproblem. Vi förordar därför en lagstiftning som skärper kravet på den alkoholpolitiskt viktiga principen, att servering av alkohol skall förbehållas rörelser som är 'matställen. I dag är, konstaterar SAMO, diskotek som serverar alkoholdrycker svåra konkurrenter till ungdomsställen som är alkoholfria eller serverar endast öl. Den stora kampanjen mot langning har riktat sig inte minst till dem som mer eller mindre av oförstånd överlåter alkohol till ungdomar. För att göra insatserna ännu mer effektiva bör man överväga inte bara att åtala en person som langar utan också att avstänga vederbörande från inköp på Systembolaget. Därför bör formerna för en sådan avstängning med åtföljande legitimationskontroll utredas. Slutligen har vi i vår motion framhållit att vi tycker att det är lika viktigt att motortrafiken till sjöss skall vara alkoholfri som att den motortrafik som går på våra landsvägar skall vara det. Utskottet instämmer i allt väsentligt i folkpartiets sakståndpunkter. Man pekar också på att vissa av de här frågorna f. n. behandlas av SAMO, att andra är föremål för utredning genom tilläggsdirektiv som givits arbetsgruppen för överlåtelse av alkohol till ungdom. Fru talman! Jag har med det anförda velat peka på de förslag till fortsatta ansträngningar på alkoholpolitikens område som folkpartiet vill göra. Jag har velat betona vikten av att man ser helheten i arbetet och att man följer upp de beslut som tidigare fattats för att därmed ge den alkoholpolitik som riksdagen ställt sig bakom en reell möjlighet att slå igenom. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Det var under 1960-talet som mycket grundlades av det som är orsakerna till den situation vi har i dag. Det var då vi fick mellanölet med dess förödande verkan inte minst för ungdomen. Det var då motionärerna vann så ringa gehör för sina motioner på detta område. Vi var några som redan då allvarligt tog upp de här frågorna — inte minst problemet med det tilltagande narkotikabruket. Det är lätt att gå tillbaka och se i riksdagens handlingar hur dessa frågor behandlades just under 1960-talet. I viss mån kan man påstå att det då var fråga om att stämma i bäcken. Nu försöker vi att stämma i en vilt forsande å. Den attityd som möter oss i betänkandet är glädjande, ty den vittnar om insikt om att läget är allvarligt. Var tredje person som söker upp en akutmottagning gör det på grund av missbruk av alkohol eller narkotika. I var fjärde sjuksäng ligger en missbrukare. På de psykiatriska avdelningarna på våra sjukhus är var tredje patient missbrukare av droger. Om narkotikamissbrukets allvarliga faror och konsekvenser är alla i stort sett eniga. Enighet råder också om att kraftfullare åtgärder än tidigare nu måste vidtas. Däremot råder det inte samma enighet om att allvarligare än narkotikaproblemet är det utbredda bruket och missbruket av alkoholhaltiga drycker. Frågan är om de styrande i samhället till fullo har insett allvaret i dagens och morgondagens situation. Det är ingen skräckmålning utan ett faktum att 10 20 av dem som börjar använda alkohol blir spritmissbrukare. Det finns i dag flera hundra tusen alkoholskadade människor i vårt land, och antalet ökar. Med samma ökningstakt som under de senaste åren kommer vi om några år att ha närmare en miljon alkoholskadade. Det är inte jag som hittat på detta, utan det är forskarna på området som kommit fram till det. Det kommer att medföra belastningar av en storleksordning som samhället helt enkelt inte orkar med vare sig ekonomiskt sett eller sett ur vårdsynpunkt. Då det gäller att komma till rätta med alkoholmissbruket och narkotikamissbruket kan flera vägar anvisas, även om ingen i förhand kan betecknas som den bästa eller effektivaste. Under alla förhållanden måste informationen om riskerna med alkoholbruk intensifieras i synnerhet bland barn och ungdom, så att den får minst samma omfattning som t.ex. kampanjen för trafiksäkerhet. Det måste stå klart för varje barn i vårt land att alkohol är ett gift och att bruk av alkohol medför risk för beroende av giftet och risk för att andra gifter och droger kommer in i bilden. Det gäller att i denna information eftersträva att den positiva attityden och den kommersiellt betingade glorian kring alkoholförtäring avlägsnas i vårt land och ersätts av samma skarpa reaktion mot bruket av alkohol som mot bruket av narkotika. Vi måste skapa ett alkoholnegativt samhälle. Det är nämligen helt ovedersägligt att det är den utbredda alkoholseden i sig själv och förknippandet av alkohol med fest och högtid som ger spriten glans och gloria och insveper dess skadliga verkan och stora risker i dunkel. Det är svårt att se hur denna gloria kring alkoholen skall kunna avlägsnas utan att själva seden och förknippandet av alkohol med fest avskaffas. Den svenska villigheten att godta berusning som normal vid vissa tillfällen är i högsta grad onormal. Visserligen har denna positiva syn på alkoholen tusenårig hävd i vårt land, men icke desto mindre måste den bort, om vi skall få ett sundare och socialt bättre samhälle. Den har inneburit och innebär alltfort en nationell fara, som för med sig både kulturell och demokratisk förnedring. Det är helt klart att exemplets makt är oerhört stor. Därför måste inte minst de många inslagen av skålande och drickande i TV bort. I filmer och andra program förekommer bruk av alkohol i sådan omfattning att det ger barn och ungdomar den felaktiga uppfattningen att sprit hör till vårt dagliga liv och i synnerhet till fest. Ja, det ger uppfattningen att alkohol måste finnas med för att man skall kunna skapa trevnad och glädje. Något som inte hittills tillräckligt starkt betonats är föräldrarnas ansvar för sina barn. Informationen till föräldrarna måste förstärkas. När man i dag i många hem lättsinnigt umgås med alkohol innebär det stora vådor för både barnen i hemmet och det samhälle som drabbas av de sociala problem som spriten medför. Vår strävan bör vara att skapa ett samhälle som är friskt och fritt. Vi bör ta ansvar för samhällets utformning och tillse att alkoholpolitiken verkligen utformas så"att alkoholseden försvagas och missbruket av alkohol minskas. Här måste alla ansvarskännande vara beredda att satsa tid, kraft och medel för att i sin omgivning hjälpa dem som hamnat i träsket. Alla har inte haft samma lyckliga utgångspunkt som vi. Därför bör vi träda till och hjälpa.

Fru talman! Jag begärde ordet efter att ha lyssnat till Sten Svenssons kunniga och engagerande anförande i narkotikafrågan. Det finns många riksdagsledamöter som försöker se längre fram i tiden än andra. Just dessa personer är mycket värdefulla. Vi behöver sannerligen se problemen i ett litet längre tidsperspektiv, i stället för att ägna oss åt det vardagliga småbråkandet med varandra, som tar bort alltför mycket tid, ökar motsättningarna och utgör en sorts andlig friktion här i huset. Jag har på senare tid varit återhållsam med motionerandet i narkotikafrågan. Jag har tyckt att andra sköter den uppgiften. Jag har dock motionerat tidigare. När enkammarriksdagen kom till 1971 började jag att både dag och natt åka ut med polisen för att se efter vad som verkligen sker i samhället. Och då började jag motionera i narkotikafrågor här i riksdagen. Naturligtvis avslogs motionerna, men sedan övertogs motionerandet av allt fler. När det gäller motionerna här i riksdagen är utvecklingen ofta denna: När man kommer med något som är nytt och ligger litet före i tiden, blir motionen lätt avslagen av den orsaken att ledamöterna inte känner till förhållandena, tycker att frågan är okänd och ointressant. När man några år senare — efter att ha motionerat varje år och då problemen har blivit kända och det har uppstått ett tryck från samhället på att någonting måste göras — kommer igen med samma motionskrav, avslås motionen av det skälet att problemen redan är kända, att man redan jobbar med dem och att allting därför är så bra. Aldrig uträttas så mycket av myndigheter och utskott och aldrig är någonting så bra som när man här i talarstolen berättar om vad som har gjorts och hur effektivt myndigheterna fungerar ute i samhället. Jag träffade under motionstidens sista dag vår förre partiordförande Gunnar Hedlund i riksdagskorridoren. Han frågade hur det är i riksdagen nu förtiden. Jag svarade att det är litet hektiskt och att det är många problem ute i samhället som det är svårt att komma till rätta med — sysslolösheten, narkotikamissbruket, alkoholismen, brottsligheten osv. Gunnar Hedlund undrade då om man inte, utöver myndigheternas arbete, kunde göra någonting åt t. ex narkotikan. Det är ju så populärt med märkeskampanjer, varför startar ni inte en sådan? undrade Gunnar Hedlund. Gärna det, svarade jag, men människorna vill kanske inte bära några märken nu efter kärnkraftsomröstningen. Gör ett litet, snyggt märke, svarade Gunnar Hedlund. Ja, varför inte? Här står nu utskottets talesman och andra och försvarar det som i dag görs avbl.a. myndigheterna. Det uträttas kanske en hel del, men jag undrar om vi inte, så snart som möjligt, måste gå ut till allmänheten med narkotikafrågan, på liknande sätt som sker på alkoholsidan. Ett märke — som visar att var och en som köper detta märke engagerar sig emot narkotikan — vore väl bra. Människorna måste känna engagemang för saken, ha mod att visa detta och släppa till en liten slant för att hjälpa. Ett sådant litet, snyggt och diskret märke skulle kunna kosta 10 kr. Det kostar några kronor i tillverkning, men det blir trots allt en liten förtjänst. Denna skulle lämpligen gå till de frivilliga länkrörelserna inom narkotika Jag vet inte hur många av kammarens ledamöter som har varit ute och sett på Narcononhemmet. Man drar sig kanske för ett besök, men bland det minsta man kan göra är att åka dit ut. Man kan då konstatera att det är en mycket stor andel människor som där blir rehabiliterade. Dessa människor skulle inte ha blivit rehabiliterade, om det hade varit en mera strikt sjukhusmiljö med män och kvinnor i vita rockar, som gästerna på Narcononhemmet inte kan känna någonting för, snarare blir rädda för. Om man gav överskottet från försäljningen av märket till dessa hem, slapp de som arbetar där jobba så hårt och självuppoffrande för att i sin tur hjälpa sina kamrater. Utskottet säger i ett litet ynkligt svar på fyra rader att föreningar och andra själva kan starta en sådan här märkeskampanj. Ja, visst kan de göra det. Men tänk så mycket effektivare en sådan kampanj skulle ha blivit, om staten eller myndigheterna hade velat ställa sig bakom och starta kampanjen — och kanske skjuta till några tiotusental eller hundratusental kronor. Att satsa pengar den vägen skulle löna sig mycket mer än att kanske avlöna några läkare till på vårdområdet — därmed inget ont sagt om läkarna, men det är kanske inte rätt väg att gå att inrätta ytterligare tjänster på institutionssidan. Vi behöver således ett brett engagemang. Människor känner kanske inte för det här förrän någon i deras familj eller släkt drabbas. Men låt oss då hjälpas åt med att sprida ut detta för att få ett folkligt engagemang över hela landet. En väg att gå för att skaffa fram litet extra pengar till den frivilliga länkrörelsen för narkomaner är att säga ja till ett märke. Vi borde själva våga bära ett sådant märke för att utåt visa — och inte bara här i talarstolen — att vi är för ett bekämpande av narkotikan.

Fru talman! Jag förstår inte Anders Gernandt riktigt — jag tycker att han talar mot sig själv. Om det är en god idé och man har ett ordentligt, ärligt och uppriktigt engagemang behöver man väl inte gå till riksdagen och begära att riksdagen skall besluta att märken skall tillverkas och säljas. Utskottet har ju sagt att organisationerna själva skall kunna göra detta om de anser det riktigt. Jag vet inte att riksdagen tidigare har beslutat om någon märkeskampanj. Jag bar ett märke under folkkampanjen mot kärnkraft, men det beslöt inte riksdagen om, såvitt jag vet. Om det här är en bra idé, Anders Gernandt, så försök att få ett intresse för den hos organisationerna. Jag tror att väldigt många köper ett sådant här märke, för det finns ett engagemang mot drogerna i dag — inte bara mot narkotikan utan även mot alkoholen, Sten Svensson. Jag fick tidigare inte tillfälle att replikera Sten Svensson, men jag vill hänvisa till att den punkt som Sten Svensson yrkar bifall till egentligen inte innehåller något konkret förslag, och det gör inte motionen heller. Sten Svensson vill att riksdagen skall ansluta sig till yrkandet att riksdagen hos regeringen begär en snabb undersökning av möjligheterna att samordna samhällets resurser för bekämpande av narkotikamissbruket i överensstämmelse med vad som anförts i motionen. En sådan undersökning tar ju ytterligare tid, Sten Svensson. Vi behöver utveckla aktiviteterna som är på gång och av det få fram ett gott resultat.

Fru talman! Jag avsåg inte, Rune Gustavsson, att riksdagen som sådan skulle starta en märkeskampanj men att riksdagen skulle uttala en önskan till regeringen, att man därifrån ger direktiv och förhoppningsvis några tusenlappar i avsikt att stärka en sådan kampanj. Där har man ju mycket större möjligheter att sprida information i de tidningar som redan finns och som samhället kan råda över. En enskild organisation som Narconon kan inte komma iin i alla dessa tidningar, men myndigheterna kan sprida propaganda i dem. Vidare bör det vara ganska lätt för de centrala myndigheterna att skicka ut uppmaningar via landsting och på andra vägar, som de här enskilda små organisationerna inte heller har möjlighet till. Det skulle säkert underlätta avsevärt om man från myndighetshåll ville starta och slå ett slag för den här märkesverksamheten.
Fru talman! Till Rune Gustavsson vill jag säga att på s. 35 i betänkandet refereras justitieutskottets uppfattning i frågan. Justitieutskottet säger: ”Enligt utskottets mening kan det ifrågasättas om det inte erfordras åtgärder från statsmakternas sida i syfte att åstadkomma en effektivare och längre gående samverkan mellan berörda myndigheter —— =.” Med utgångspunkt i detta säger man att ”särskild vikt bör fästas vid ett väl fungerande samarbete på det lokala planet”. Sedan anför justitieutskottet att man enhälligt tillstyrker motionens yrkande nr 2. Anledningen till att jag har reagerat och kritiserat socialutskottet är att utskottet enligt min mening alltför passivt och lättvindigt gått förbi den uppfattning som ett enhälligt justitieutskott har gett uttryck för. Vi kan ha olika värderingar om detta. Men den erfarenhet jag har skaffat mig under den senaste tiden vid alla dessa studiebesök ute på fältet har gjort att jag har kommit till den personliga övertygelsen att vi skall ta upp det här problemet. Det är det ena. Vidare skulle ett uttalande i enlighet med vad justitieutskottet anfört innebära att den samlade riksdagen uttrycker en opinion till stöd för ett arbete — där enskilda initiativ tas av kommuner och landsting. Ett kraftfullt stöd som bildar opinion för åtgärder på det regionala och lokala planet anser jag vara värdefullt att åstadkomma. Det är den andra sidan av bakgrunden till mitt yrkande här i kammaren.